Herr talman! Visst är allt det som händer i Europa just nu intressant och revolutionerande. Men vi får inte bli så förblindade av det att vi inte ser vad som sker på andra kontinenter. Det har också stor betydelse för vår säkerhet i Europa, om vi nu snävt skall se till våra egna intressen. Jag tänker då på konflikten i Mellanöstern och kurdernas situation, som också Inger Koch berörde i sitt anförande. Den konflikten förbises av alltför många. Palestinafrågan har, trots att problemen funnits så länge, inte närmat sig någon lösning. Men för ett par veckor sedan såg det ut som om den israeliska regeringen skulle ta ställning till den fredsplan som USA lagt fram. Tyvärr resulterade det i stället i en regeringskris. Ställningstagandet till fredsplanen har på nytt skjutits framåt, vilket är att beklaga. Situationen i Israel och i de ockuperade områdena är ohållbar för båda parter. Misstron och spänningen mellan palestinier och judar ökar. Jerusalem är i dag en delad stad. Något måste göras för att bryta detta dödläge och förhindra att nya generationer växer upp och indoktrineras till hat. I dag sker enorma övergrepp mot palestinierna. För att lösa denna konflikt tror jag liksom många andra bedömare att man måste skapa två stater för de två folken. Kanske kan man senare — liksom vi i Europa är på väg att göra — lösa upp gränserna också i detta område. Men för att kunna integrera två parter måste de vara något så när jämbördiga, och det är de inte i dag. Palestinierna i de ockuperade områdena har inte alls samma rättigheter som t.ex. israelerna. De har inte ens yttrandefrihet. Inte heller palestinierna i Israel har samma rättigheter som övriga invånare. Den svenska regeringen bör göra vad den kan för att fredsförhandlingar skall komma till stånd i Mellanöstern. Jag instämmer i Ingemar Eliassons yttrande tidigare, att det var länge sedan vi hörde något från den svenska regeringen och om utrikesministerns försök att medla i Mellanösternfrågan. Därför var det välkommet att vi under denna debatt fick ett svar på Ingemar Eliassons fråga om några initiativ hade tagits av regeringen. Bl. a. fick vi veta att Israels president kommer till Sverige den 21 maj. Det tycker vi är positivt. Vi hoppas att man försöker trycka på så att fredsförhandlingar kommer i gång. En annan allvarlig konflikt gäller kurderna. De har levt i Kurdistan i över 4 000 år. Ändå kämpar de fortfarande för sitt självbestämmande. Som vi hörde är Kurdistan i dag delat mellan Irak, Iran, Turkiet och Syrien. Under 1900-talet har många olika regeringar lovat kurderna självbestämmande, men när det kommit till kritan har de blivit lurade. De är fortfarande underordnade de nämnda staterna. Krav på autonomi har i stället mötts med tortyr, försvinnanden och tvångsförflyttningar. Jag var för två veckor sedan tillsammans med fyra andra riksdagsledamöter — vilka senare kommer upp i denna debatt — två journalister och en fotograf i Irak och besökte kurdiska byar. Vi var inbjudna av Iraks regering. Presidenten hade själv sagt att vi skulle få se allt vad vi önskade. Det fick vi också med ett undantag: vi fick inte besöka något fängelse. När vi kom till den stad där det fanns ett fängelse, fick vi beskedet att det hade rivits. I Irak har hundratusentals kurder tvingats flytta från sina hem. Anledningen sägs vara att det är för deras säkerhets skull och för att de skall få bättre service i de nya byarna. Mönstret känns igen från andra stater. Vi kan också erinra oss vad Peter Nobel sade häromdagen om Sveriges sätt att hantera samerna. Mot dem har vi betett oss på liknande sätt, varför vi historiskt sett inte har så mycket att yvas över. Men vi måste ändå reagera när detta mönster går igen. Under detta besök upplevde vi vad man i Europa reagerade starkt mot i Rumänien, nämligen Ceausescus planer på tvångsförflyttningar och förstörelse av byar. Lyckligtvis hann inte han sätta så många av dessa planer i verket. Däremot har man i Irak lyckats tvångsförflytta hundratusentals kurder. Reaktionerna från omvärlden har inte varit särskilt starka. I Rumänien gällde det ungrare och tyskar, och i Irak gäller det kurder. Jag undrar om det spelar någon roll för vårt förhållningssätt, dvs. att vi inte reagerar mer än vi gör. Irak har inte bara tvingat kurder att flytta. Man har också med berått mod dödat tusentals kurder. På fredag är det två år sedan gasbomber släpptes ned på befolkningen i Halabja varvid 5 000—6 000 personer dödades. På TV skärmar världen över kunde människor se förfärliga bilder på hur kvinnor och barn samt även män hade dödats av dessa gasbomber. Det var en smärtsam död utan möjlighet att komma undan. Under vår vistelse i Irak besökte vi både gamla och nya Halabja. Det var fasansfullt att gå omkring i den gamla staden. En till synes mycket vacker gammal kulturbygd i ett underbart landskap med gröna fält och höga berg var helt raserad. Bland ruinerna fanns tecken på att människor hade levt där. Vi hittade övergivna skor, och i ett hus såg jag en pärm full med uppgifter om och fotografier på skolflickor. I en underbar liten park lyste blå och vita blommor på gräsmattan. Det var en underlig upplevelse som jag aldrig skall glömma. Irakierna sade att det var iranierna som hade bombat och gasat ihjäl befolkningen i Halabja och sedan kommit till platsen för att hämta byggnadsmaterial. Det vi såg var ju bara ruiner. Men det är bevisat att det är irakisk militär som har bombat staden, troligen för att befolkningen inte gjort motstånd när iranierna försökte ta över Halabja utan snarare stödde angriparna. Situationen är ju så grotesk att de irakiska kurderna stöder Iran, medan de iranska kurderna stöder Irak, på grund av att kurderna är förtryckta var de än bor. Vi fick också se nya Halabja. Märkligt nog påminde mig staden om Angered i Göteborg. Det är likformiga hus, breda gator och säkert väldigt rationellt, men det finns ingen kultur som har successivt byggts upp av invånarna själva där. Många av de personer som vi mötte längtade tillbaka till sina gamla hem, och det kunde man ju väl förstå. Men de irakiska regeringsföreträdarna sade att det var osäkert att bo närmare gränsen än tre mil, och därför fick kurderna inte bo där. Presidenten var det tydligen inte så noga med, för han hade byggt sig ett stort palats precis intill en by som hade tömts. Dessutom planeras turistanläggningar i området som skall konkurrera med Schweiz — förutsättningarna finns i form av underbar natur med snöklädda berg. Många av de irakiska kurderna har flytt till Turkiet och befinner sig i flyktingläger där. I vissa fall har de utsatts för förgiftning. Det påstås också att en irakisk delegation har besökt lägren för att försöka få flyktingarna att flytta tillbaka till Irak. Ingen har rätt att gå in i läger och försöka tvinga flyktingar att flytta tillbaka. Det är flyktingens egen rätt att bestämma var han vill bo. Naturligtvis vore det bäst om de irakiska kurderna kunde komma tillbaka till Irak, men då måste de också ha garantier för att inte bli förföljda eller torterade eller att de ”försvinner”. FN borde kunna ställa upp och garantera säkerheten för kurderna, om de skulle välja att gå tillbaka till sina hemländer. Sverige borde också ta upp frågan och agera för att sådana garantier utfästs. Vid diskussionerna i Irak tog Hans Göran Franck vid ett flertal tillfällen upp dödsstraffet, något som blev aktuellt häromdagen, när vi fick höra att en brittisk journalist med iranskt ursprung dömts till döden. Det vore bra om svenska regeringen, precis som den brittiska, kunde vädja till den irakiska regeringen att upphäva dödsdomen. En tredje konflikt, som jag kort skulle vilja ta upp, gäller Västsahara. Västsaharierna vill också ha självbestämmande. Marocko ockuperar deras land sedan 15 år tillbaka, och krig pågår sedan nästan lika länge. I höstas var det en gemensam uppslutning i FN för en fredsplan som går ut på att västsaharierna själva skall få bestämma om de vill tillhöra Marocko eller om de vill vara självständiga. Även Marocko har i princip ställt upp på den planen, men kung Hassan har tyvärr inte hörsammat beslutet utan förhalar och förhalar hela frågan. Under tiden pågår kriget med stora umbäranden för både det marockanska och det sahariska folket. Även här bör Sverige aktivt verka för att fredsförhandlingarna kommer till stånd. Över huvud taget borde Sverige aktivt verka för att man kan lösa konflikter på fredliga vägar och inte med vapen.

Herr talman! 15 miljoner människor är i dag på flykt utanför sitt lands gränser och miljoner människor ytterligare är på flykt innanför det egna landets gränser. De flyr undan förtryck, förföljelse, svält, krig och elände. Hur kan vi visa solidaritet med dessa utsatta människor, som har det så svårt? En del flyr till vårt land och får asyl, men även om vi skulle dubbla, tredubbla eller mångdubbla flyktingkvoten, vilket vi dessutom inte har möjlighet och kapacitet för nu, så är det omöjligt att lösa dessa problem enbart genom ökat flyktingmottagande. I första hand måste vi försöka förebygga konflikter och motsättningar som resulterar i flyktingströmmar. Till detta kommer också det viktiga arbetet med att i olika fora försöka påverka de länder och regimer, som på olika sätt förtrycker folket, att respektera de mänskliga frioch rättigheterna. Vi drömmer alla om demokrati, en värld i fred och frihet för våra medmänniskor. För att kunna uppnå detta måste respekten för de mänskliga rättigheterna värnas och en rättvisare fördelning av jordens resurser uppnås. Det finns mycket att göra på dessa områden. Världen är inte så god, även om vi på senare tid sett vissa ljuspunkter. En sak vi kan göra är att berätta för varandra och världen vad vi vet om förtryck och försöka skapa internationell opinion mot allehanda övergrepp. Över hela världen förföljs människor på grund av politik, religion, etnisk tillhörighet och hudfärg. Människor försvinner utan förklaringar, hålles fängslade under långa tider, många gånger utan att ha fått någon rättegång. I många länder användes tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling under såväl utredningstiden som under fängelsetiden. Människor döms till döden utan att ha fått en rejäl chans att försvara sig. Det är inte ovanligt att rättegångarna är summariska, enbart en formsak i direkt anslutning till avrättningen. Fortfarande har runt 120 länder kvar dödsstraffet, även om alla dessa inte nu praktiserar dödsstraffet. Dödsstraffet måste bort. Trots hot och risker att utsättas för repressalier, finns en mängd människor i olika förtryckta länder, som vågar föra en fortsatt envis och modig kamp för frihet och demokrati. Enskilda personer, såväl män som kvinnor, har gjort och gör storartade insatser både i det tysta och utåt för att väcka omvärldens uppmärksamhet på grava brott mot de mänskliga rättigheterna. För närvarande gästar Nelson Mandela Sverige. Han är ett mycket gott exempel på en frihetshjälte, som kämpar för människors lika rättigheter emot det förhatliga apartheid i Sydafrika, ett system som är unikt bland världens förtryckarregimer. Sydafrika är det enda land som har hela sin konstitution uppbyggd på ett rastänkande. Enligt Sydafrikas grundlag är det förbjudet och straffbelagt att behandla en person med en annan hudfärg som sin jämlike. På det sättet har fem miljoner vita med europeisk bakgrund blivit herrefolk över 25 miljoner färgade och svarta. Visst ser vi ljusningar på olika håll i världen i dag, en utveckling mot ett mera demokratiskt och rättvist system människor emellan. Jag tänker på perestrojkan och glasnost i öst, såväl i Sovjetunionen som i många andra östländer. Mycket har sagts om det tidigare här i dag. Också utvecklingen i Chile till ett demokratiskt system är glädjande, liksom att demokratiska val nyligen hållits i Nicaragua. I Namibia har demokratiska val också hållits under FN:s övervakning. I nästa vecka blir Namibia självständigt efter årtionden av sydafrikansk ockupation och förtryck. Dessa händelser väcker hopp inför framtiden. Även frisläppandet av Mandela och Sisulu inger förhoppningar om ytterli gare förändringar mot en demokratiseringsinriktning i Sydafrika. Samtidigt måste vi däremot konstatera att det fortfarande råder undantagstillstånd i Sydafrika. Många politiska fångar finns. Föräldrar fortsätter att leta efter försvunna barn. Barn, ner till tio års ålder, tas fortfarande i fängsligt förvar. Föräldrarna underrättas sällan om deras öde. Tortyr används mot de arresterade och fängslade. Samtidigt med frigivandet av bl.a. Mandela har det kommit rapporter om dödsskjutningar och polischocker mot demonstranter. Nya dödsoffer har krävts under de senaste månaderna. Ständigt sker nya bannlysningar av skrifter i Sydafrika. Men framför allt består den förhatliga rasdiskrimineringen i landet, och så länge den består måste bojkotten och sanktionerna mot Sydafrika bestå, ja t.o.m. effektiviseras, bl.a. vad gäller försöken att kringgå handelsbestämmelserna genom handel via tredje land. Herr talman! På andra håll i vår värld förföljs och förtrycks andra folkgrupper. Jag tänker på västsaharierna, som Ingela Mårtensson talade om, tibetanerna, eritreanerna, palestinierna och andra. Även jag var med i den delegation, bestående av fem riksdagsledamöter från alla partier utom moderaterna, som var på besök i Irak för att med egna ögon se och bedöma under vilka förutsättningar det irakiska folket lever och framför allt hur den kurdiska minoriteten behandlas. Den irakiska regimen hade, som Ingela Mårtensson sade, inbjudit oss som en följd av att vi tidigare hade riktat kritik mot såväl Turkiet som Irak för deras behandling av kurderna. Kritiken var grundad på det som vi fått se och höra under vårt besök i de kurdiska flyktinglägren i Turkiet i fjol. Positivt är att vi blev inbjudna, likaså är det positivt att vi fick möjligheter att i huvudsak se och besöka de platser som vi i förväg hade önskat besöka. Det enda som inte gick att arrangera, trots våra önskemål, var, som Ingela Mårtensson sade, just besök i fängelse och polisarrest. Tidspress var en faktor som bidrog till detta, men undanflykter och undvikande svar och besked var andra faktorer. Vi fick besked om att fängelset i Mosul hade stängts och att det inte längre fanns några politiska fångar. Det var en nyhet för oss! Något som var förfärligt att se var just alla de förstörda kurdiska byarna längs gränserna till Turkiet och Iran. Men det hade faktiskt även förstörts och raserats byar längre in i landet. Schaktmaskiner har utplånat t.o.m. ruinerna av tidigare samhällen. Inte ens religiösa och historiska minnesmärken har sparats! Växtligheten har förgiftats i stora områden, och brunnar har, enligt andra rapporter, täppts till med cement. Vidare har fårbeståndet på tidigare 7 miljoner djur reducerats till 50 000, och tiotusentals bikupor har förstörts, vilket har gjort slut på en tusenårig tradition. Nu hade i stället tusentals kurder tvingats gå från sina byar, marker och djur till nybyggda byar på slätten, byar som inte gav dem de möjligheter de tidigare hade till sjävförsörjande och sysselsättning. Arbetslösheten var därmed stor, och den kan inte, så som man gjorde, skyllas enbart på kriget. Irak driver här en tvångsförflyttningspolitik som raserar de naturliga förutsättningarna till självförsörjande och gör att kurderna, helt i onödan, blir beroende av den irakiska staten för sin försörjning. De ersättningar som den irakiska regimen ger till kurderna för förstörda hus och marker räcker inte långt när det gäller att skapa en ny framtid i de nya samhällena. Den upp byggnad av skolväsendet och sjukvården som har skett hade varit möjlig även om människorna hade fått bo kvar i sina gamla byar. Det har vi bevis för från så många andra länder där man driver en aktiv regionalpolitik. De säkerhetspolitiska skäl som Irak anförde för tvångsförflyttningarna, dvs. behovet av en säkerhetspolitisk zon, klingade väldigt falskt när vi kunde konstatera att presidentens sommarpalats byggdes inom denna säkerhetszon. Ett turisthotell hade också byggts där redan innan kriget var slut. Liknande motsägelsefulla besked fick vi när vi ställde frågor inom andra områden. Ibland fick vi inga besked alls. T.ex. kunde inga klarlägganden ges vad gäller olika fall av försvinnanden, politiska fångar, gasbombningar m.m. Ett klart besked fick vi. Myndigheterna påstod nämligen att tortyr inte användes alls. Detta är närmast ett fall av skrattretande desinformation med tanke på alla de bevis för och rapporter om hur illa fångar och arresterade behandlas av regimen. Den irakiska regimen är en av de mest brutala och repressiva regimer som finns i dag. Den torterar och dödar rutinmässigt politiska fångar. Detta skriver Middle East Watch, en gren av människorättsorganisationen Human Rights Watch i Washington, i en rapport som publicerades så sent som i förra månaden. Låt oss ändå hoppas att det i Irak i dag finns en vilja att börja en demokratisering i landet. I det sammanhanget vill jag uttala starka tvivel över att man kommer att lyckas med detta så länge det i landet finns en så stark personkult i fråga om presidenten som är fallet i dag. Denna personkult ser jag som ett av de största hindren när det gäller att kunna starta en demokratiseringsprocess i landet. Likheten med den personkult som fanns i Rumänien tidigare under Ceausescus tid är skrämmande stor. För att den uttalade strävan efter en demokratisering i Irak skall bli trovärdig i omvärldens ögon fordras en uppriktighet, en ödmjukhet och en strävan efter en korrekt historiebeskrivning, och detta har man hittintills inte visat tecken på att vilja åstadkomma. Jag kan bara uttala en förhoppning om att detta skall kunna bli möjligt. I Sverige har vi flera flyktingar från just Irak men också från Iran och Turkiet. Detta är en följd av bl.a. den förföljelse och det förtryck som kurder utsätts för i dessa länder. Det är emellertid inte enbart kurder som är föremål för dessa brott mot mänskliga rättigheter, utan även andra invånare i dessa länder drabbas. Det är därför viktigt att vi i Sverige nära följer utvecklingen speciellt i dessa länder, kritiserar och för fram de kränkningar som sker i ljuset, detta med den förhoppningen att detta skall leda till ändrade och förbättrade förhållanden som förhoppningsvis i framtiden skall kunna leda till att dagens flyktingar i Sverige, men också flyktingar i andra länder, kan återvända till sina hemländer. Detta arbete med att försöka få till stånd respekt för de mänskliga rättigheterna i olika länder får inte glömmas bort i helhetssynen vad gäller flyktingoch invandrarpolitiken. Därför måste de svenska representanterna i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna få i uppdrag att ta upp frågan om de kränkningar när det gäller de mänskliga frioch rättigheterna som riktas mot kurderna men även mot de övriga invånarna i dessa länder. Till slut vill jag instämma i Ingela Mårtenssons begäran om att den svenska regeringen skall vädja för den brittiske journalist av iranskt ursprung som nu har dömts till döden i Irak.

Herr talman! Kurdernas flertusenåriga historia är full av exempel på kränkningar av mänskliga rättigheter. Ständigt förföljda, icke erkända, icke önskvärda, missgynnade socialt och ekonomiskt har kurderna jagats och flytt mellan de olika nationalstater vars gränser i dag omöjliggör ett enat Kurdistan. Trots att de lever spridda — det finns ca 10 miljoner i Turkiet, 5—6 miljoner i Iran, 4 miljoner i Irak, 800 000 i Syrien, ca 500 000 i Sovjetunionen och därtill lever många som flyktingar i andra länder — vårdar man sin kulturella egenart och definierar sig som ett folk. Kurderna förenas av en gemensam historia, sin rika kultur, sina traditioner och sin värdighet. Merparten av kurderna bor i länder där man gör sitt bästa för att frånta dem deras kurdiska identitet. I t.ex. Turkiet, som vi har hört nämnas tidigare, förnekas själva existensen av det kurdiska folket — kurderna finns helt enkelt inte officiellt sett. I Turkiet är det lika med högförräderi att tala om kurdernas sak. Det bestraffas enligt någon eller några av paragraferna 141, 142, 143 m.fl. som handlar om ”hot mot den turkiska statens nationella enhet” eller ”försvagande av turkarnas nationella känslor”. Bara innehavet av en enda bok på kurdiska kan ge fängelsestraff. Så har det varit sedan 1920-talet. Då förbjöd den turkiska regeringen det kurdiska språket och all litteratur på kurdiska. Kurdiska skolor stängdes, kurdernas namn på städer och byar ändrades till turkiska, obligatorisk turkisk undervisning infördes i syfte att assimilera de kurdiska barnen. Internatskolor byggdes för att skilja barn och föräldrar åt så att barnen inte skulle kunna lära sig kurdiska. Begreppen kurd och Kurdistan ersattes i alla officiella turkiska skrifter med ”Östra Anatolien”. Kurderna fanns inte, säger man, och de finns fortfarande inte. De kallas för ”bergsturkar” och är även som sådana socialt och ekonomiskt missgynnade. I samma syfte men med delvis andra medel arbetar man i Irak. Där genomförs i dag en medveten arabisering av irakiska Kurdistan. Hundratals kurdiska byar har jämnats med marken, och lågt räknat 150 000 invånare har tvångsförflyttats till läger eller tillfälliga bosättningar, även till ökenområdena i södra Irak. Enligt en av Amnestys rapporter har hundratusentals kurder flytt över gränsen till Turkiet och Iran undan Iraks attacker som mest kan liknas vid folkmord. Herr talman! Från svensk sida bör vi återigen försöka få upp Iraks behandling av kurderna till granskning i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. I varje konflikt mellan Iran och Irak har vardera sidan exploaterat den andres kurdiska minoritet och använt kurdernas frihetssträvanden och kamp mot den egna regimen för sina egna syften. När det så blivit vapenvila mot huvudfienden har man tagit itu med förrädarna som under kriget samarbetat med fienden. Vedergällningsaktionerna, framför allt i Irak, har varit fruktansvärda. Gasbombningar och kemiska vapen har använts vid flera tillfällen. Aldrig skall vi glömma bilderna från Halabja. Under kriget samverkade Turkiet och Irak i sin strävan att förgöra kurderna och träffade ett avtal som gav och fortfarande ger resp. land rätt att jaga kurder in på varandras territorium. Detta gäller fortfarande. 35 000-40 000 kurder har flytt till östra Turkiet. Instängda i lägren, som är omringade av taggtråd och beväpnade vakter, svälter och fryser nu kurderna för andra året i de kalla bergstrakterna. Brittiska forskare har funnit belägg för att många lider av sviter efter förgiftning av nervgas och kvicksilver. I minst två av lägren har flyktingarna också blivit utsatta för förgiftning genom bröd. Viljan att hjälpa flyktingarna saknas inte från det internationella samfundet, men Turkiet ställer orimliga krav på hjälporganisationerna och gör i realiteten hjälpen omöjlig. T.ex. har insamlade kläder skickats tillbaka med den enda motiveringen att de inte var nya. Från svensk sida bör vi öka ansträngningarna att hjälpa de kuradiska flyktingarna dels genom den svenska flyktingkvoten, dels genom UNHCR. Kurderna är numera en av de största flyktinggrupperna också i vårt land. Tiotusentals kurder har sedan 70-talets början fått uppehållstillstånd här. Trots att så många kurder lever som flyktingar här är kunskapen om kurderna och deras historia inte särskilt utbredd. Även för kurderna själva är det svårt att behålla och förmedla kunskaper till sina barn om sitt språk, sin litteratur och sina traditioner. Under allmänna motionstiden lämnades en sexpartimotion till riksdagen om iordningställande av ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige. Ett sådant skulle göra det möjligt för kurderna och deras barn i Sverige att lära känna sitt rika kulturarv, sitt språk, sin musik och de klassiska historiska berättelserna. Samtidigt skulle det ge möjlighet åt icke-kurder att lära känna en av de allra äldsta kulturerna i Mellanöstern. Herr talman! Det är glädjande, men inte särskilt vanligt, att kurdfrågan debatteras så flitigt i en utrikesdebatt. Det har tidigare här i kammaren sagts att kurderna är ett folk som tigs ihjäl. Det ligger väldigt mycket i det. Men från svensk sida får vi inte medverka till detta. Vi måste fortsätta att tala för kurderna i FN. Vi måste också skärpa våra ansträngningar för att hjälpa flyktingarna och stödja kurderna i deras strävan att behålla och utveckla sin kulturella identitet. Ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige — som de sex riksdagspartierna föreslagit i motionen, med en vpk-ledamot som första namn — skulle vara ett viktigt bidrag för att föra ut kunskap och information om en av våra största flyktinggruppers historia, kultur, språk och traditioner, inte bara för kurderna själva utan också till glädje och kunskap för oss andra. Det är min förhoppning att riksdagen längre fram i vår kommer att fatta ett sådant beslut.

Herr talman! Den resa till Irak som jag tillsammans med riksdagsledamöter från de andra partierna och några journalister gjorde för 14 dagar sedan var omtumlande och på sitt sätt skrämmande. Men det var nyttigt att se och uppleva hur ett skräckvälde, en totalitär stat, en diktatur, fungerar, att få uppleva deras stora ansträngningar för att manipulera oss, deras försök att försvara en lögn med en ny lögn, som till slut ledde till löjligt ologiska förklaringar. Men värst var ändå att se den förnedring som människorna utsattes för, den rädsla som många utstrålade och de korta, fragmatiska uppgifter om försvinnanden och terror som man kunde få när man lyckades manövrera sig bort några meter från våra bevakare. Ögonblicksupplevelser som för evigt har etsat sig fast på näthinnan. Jag minns en gammal man i en av dessa nya bosättningar, en stad ute på en lerig slätt med likadana hus i oändliga rader där 28 000 människor bodde. Han föstes fram för att läsa sin ramsa — ”tack vare vår store ledare Saddam Hussein har vi fått det så här bra” — medan hans ögon var brunnar av sorg och rädsla. Andra ögonblickskontakter och upplysningar är omöjliga att ta upp i denna kammare i dag, eftersom vad vi säger nu helt säkert noga kommer att analyseras av den Irakiska regimen. Kontrasten mellan vad vi såg och vad våra värdar sade var mycket stor. Det stod också klart för oss att Irak tillmätte vårt besök en viss vikt. Min uppfattning om vad Irak förväntade sig av vårt besök var bl.a. att vi skulle anse det nu vara så bra för kurder i Irak att flyktingarna från lägren i Turkiet och Iran kunde återvända, dvs. de flyktingar som i augusti 1988 gasbombades och flydde över gränserna till Turkiet och Iran. Den irakiska regimen är påverkad av vad som händer i Östeuropa, och då framför allt av vad som hände med Ceausescu i Rumänien, och vill av den anledningen förbättra sitt rykte inför omvärlden vad beträffar demokrati och mänskliga rättigheter. Vår grupp var säkert också en testgrupp, eftersom vi var de första som fick besöka de här områdena i Kurdistan. Rapporten om mänskliga rättigheter i Irak från Middle East Watch som kom i februari i år, och som Ingbritt Irhammar nämnde, tar upp frågan om huruvida Irak kan anklagas för försök till folkmord på den kurdiska minoriteten.

Det exakta antalet dödade och försvunna i Kurdistan är okänt. Men man vet att tusentals irakiska kurder har avrättats, torterats, dödats eller obotligt skadats av kemiska och biologiska vapen. Och mördandet forsätter — det måste beskrivas just så fasanfullt som det faktiskt är. Hundratusentals har tvångsförflyttats, tiotusentals är försvunna, tiotusentals finns i koncentrationsläger i öknen i södra Irak. Middle East Watch anser i sin rapport att frågan om folkmord mot kurderna bör väckas och undersökas under definitionerna b) ”att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada” och c) ”att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis” i folkmordskonventionen. Rapporter som kommit från kurdiska exilorganisationer har alltid visat sig stämma. Därför finns det anledning att sätta tilltro även till de rapporter som kom förra våren om tvångssteriliseringar av kurdiska flickor över 15 år och om experiment med sterilisering med kemiska medel av unga kurdiska flickor. Därmed skulle även folkmordsdefinitionen under d) vara aktuell, dvs. ”att genomföra åtgärder som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen”. När det gäller definitionen under a) ”att döda medlemmar av gruppen” är antalet dödade kurder kanske inte lika stort som i fall där andra folkgrupper uppgivits ha drabbats av folkmord, men det anges inte heller att det skall vara fråga om något visst antal, och det vore mycket cyniskt att se det på det sättet. Mönstren, tillvägagångssätten och uppbyggnaden av säkerhetstjänsten kan man känna igen från Hitler-Tyskland och från Ceausescus Rumänien. Irak har under en flerårsperiod använt kemisk gas mot den kurdiska befolkningen. Mest känd för omvärlden är bombningen av Halabja, som skedde den 16 mars för två år sedan. Men diktaturerna lär av varandra, och rapporter har kommit om att även Turkiet har använt kemisk gas mot sina kurder. Tvångsförflyttning av kurder och förstörelse av byar har skett även i Turkiet i olika omgångar och sker fortfarande. Dessa brott mot mänskliga rättigheter kan fortgå därför att omvärldens reaktion inte är tillräckligt stark. Skall respekten för folkrättens regler upprätthållas, måste begångna brott beivras — i annat fall framstår folkrätten som en samling värdelösa paragrafer. Vad Irak gjort och fortfarande gör vad beträffar brott mot folkrätten bör av riksdagen uppmärksammas, och Sverige bör i olika internationella fora arbeta för att Iraks brott mot folkrätten blir föremål för insyn och behandling.

De demokratiska länderna måste samordna sina protester och påtryckningar mot diktaturer som Irak. Vi får inte svika alla dessa människor vars enda hopp är att omvärlden skall reagera och agera mot deras förtryckare. Sverige måste och kan göra mycket mer i det arbetet. I dagarna, den 23 mars, firar kurderna sitt Newros, sitt nyår och sin nationaldag. Firandet bygger på en gammal sägen om en händelse som skall ha inträffat på 500-talet. En schah som härskade i Kurdistan sägs ha begärt kurdiska barn, som han dödade och vars hjärnor han sedan åt. En modig man som hette Kala var den som organiserade kurdernas uppror mot denne de spot och gick tillsammans med andra kurdiska män upp i bergen för att kämpa mot barbari och för frihet. Att den kampen är lika aktuell, lika levande och lika nödvändig i dag som på 500-talet är djupt tragiskt. Vi måste fortsätta vårt arbete för att hjälpa kurderna i den här kampen.

Herr talman! Jag vill tacka Stig Alemyr, som från denna talarstol i dag har gjort ett starkt ställningstagande i frågan om behandlingen av kurderna i Turkiet. Här har han bekräftat att sju parlamentariker har ställts mot väggen och eventuellt kommer att befrias från sina uppdrag som parlamentariker därför att de deltagit i en konferens i Paris om kurder. Året dessförinnan talade en socialdemokratisk parlamentsledamot från Turkiet om kurderna i Europarådet, och han blev entledigad från sitt uppdrag. Detta visar hur man arbetar i fråga om kurderna. De får inte nämnas på parlamentarikernivå. Man får inte delta i konferenser som behandlar kurdfrågan, och detta fullföljs hela vägen ned till gräsrotsnivå, i de kurdiska bergen i Turkiet. Det gäller att dra de rätta slutsatserna av detta. I allt väsentligt instämmer jag med alla föregående talare. Förra året var en grupp parlamentariker med en representant för vartdera av fem riksdagspartier på besök i Turkiet för att studera flyktingläger i norra Kurdistan, dvs. i östra Turkiet. Flyktingarna i de tre lägren var irakiska kurder, som flytt undan gasbombningarna i norra Irak. Bombningarna utfördes av den irakiska militären mot det egna folket. Situationen i lägren var enormt svår. Sedan dess har läget ytterligare förvärrats. Förgiftningar genom bröd som delats ut till flyktingarna har förekommit i alla tre lägren, och sjukdomar och undernäring, kyla och hetta har skördat många offer, speciellt bland barnen. Vi träffade också många privatpersoner, advokater och MR-organisationer utöver de företrädare för parlament och lokala myndigheter som tog emot oss. Vi var kritiska mot den negativa attityd Turkiet visade mot FN:s organ UNHCR, mot Röda korset och mot andra organisationer när det gällde humanitär hjälp till lägren. Likaså var vi kritiska mot den förekomst av tortyr och de brott mot mänskliga rättigheter som vi fått rapporter om från Amnesty, mänskliga rättighets-organisationer m.fl. och mot de brott som vi fick uppgifter om under vår vistelse i landet. Bl.a. just denna kritik föranledde Irak att inbjuda samma delegation att komma till Irak för att studera kurdernas situation där. I månadsskiftet februari-mars i år blev denna resa av. Vi var med ett undantag samma ledamöter som for till Irak, och även två av journalisterna deltog i bägge resorna, vilket bidrog till att förbättra rapporteringen. Vad fick vi se? Irak höll sitt löfte, och vi fick resa vart vi ville och tala med vem vi ville. Men när vi talade med någon var alltid minst en säkerhetsman eller några soldater närvarande. I Bagdad besökte vi först parlamentariker, andra politiker och en kvinnoorganisation. Sedan for vi i snabba bilar med poliseskort till norra Irak — södra Kurdistan — där kurderna har egen ”autonomi”. Den autonomin visade sig vara en teaterkuliss. De har t.ex. ingen egen ekonomi, och de rättar sig efter det styrande Baathpartiet. I delstatsparlamentet kan man väljas in enbart om man är högutbildad, har deltagit i kriget på Iraks sida och företräder regeringspartiets åsikter. De kurdiska skolorna var också en kuliss. De hade en timme kurdiska i veckan på schemat. Det fanns inte heller något bevis för att de verkligen fick denna timma. Vad såg vi mera? Saddam Husseins porträtt fanns i alla storlekar överallt — i hemmen, i affärerna, på hotellen, i skolor, på sjukhus och efter de stora vägarna. Han var klädd i olika kläder — kostym, uniform eller kurdisk dräkt. Han drack te, samtalade med folket eller framställdes som barnens vän med små barn i knät. Överallt fanns det militärer och åter militärer. Vid infarten till varje stad eller större by stod säkerhetspoliser och vakter. Vi fick åka rakt igenom eftersom vi tillhörde just denna delegation, medan andra självfallet fick stanna. Uppe i de vackra kurdiska bergen fick vi se Saddams palats med en kvadratkilometer stor trädgård med tre meter höga murar omkring. Vad fick vi se mera? Den folkomflyttning som förbereddes i Rumänien var redan verkställd här. Minst 30 kilometer längs den långa gränsen mot Iran och den litet kortare mot Turkiet var öde med raserade städer, byar samt frukt-, vinoch nötodlingar. Man har använt samma taktik på den turkiska sidan. Det betyder att man har skilt det kurdiska folket åt med 60 kilometer. Dessutom har, som Viola Furubjelke sade, både turkar och irakier tillstånd att gå in på varandras områden och skjuta ned de människor som vistas här. Här har således den grymma folkomflyttningen fullföljts, föregången av förföljelser, passutdelning, fängslanden, tortyr, massakrer m.m. Människorna flyttas ned till de heta ”stepperna” längre söderoch västerut, medan de bördiga, vattenrika och klimatiskt ljuvliga dalarna och lägre bergstrakterna har avfolkats. Folket har tvångsförflyttats. De talade själva om 300 000 människor. Enbart i Halabja — den mest kända staden — lär det ha bott 70 000 människor. Uppgifterna varierar. Det betyder således att det var många fler människor än i de raserade byar och städer som vi kunde se, vi som ändå inte var överallt. Här har man sprängt det sociala nätverket och den släktkänsla som betyder så mycket för kurderna. I varje familj finns det säkert någon som har fängslats, torterats eller försvunnit. Man har flyttat ned med delade familjer eller också har man delat på familjerna — de har ett annat familjebegrepp än vi har — till olika bosättningar. Jag fick uppfattningen att det i en del av dessa nya bosättningar växer upp förvildade barn utan den sociala förankring som tidigare har funnits. Det är inte underligt. Vi har kunnat se det även i våra stora nya byggen, där vi ändå har haft många andra positiva inslag, som saknades där. Vad hörde vi? Varje tal, anförande och även samtal med ”vanliga människor” började och slutade med beröm åt ”den store ledaren”. Hos oss kvarstår intrycket av det totala förtrycket, kontrollen och skräcken. Middle East Watch och Amnesty rapport — som beskriver och redogör för övergrepp, tortyr, massakrer, gasbombningar och hundratals namn på byar och städer som jämnats med marken — ger en skakande skild ring av att det i detta land pågår ett folkmord och en arabisering och indoktrinering av stora mått. Vad såg vi mera? På många av fotona av Saddam Hussein fanns en klocka. Är det en symbol för att den här regimen är evig eller är det en symbol för att tiden rinner ut även för s.k. stora ledare? Vi har hittills uttryckt oss ganska kraftigt när det gäller Irak. Samtidigt är vi dock rädda om handelsförbindelserna. Irak är en viktig exportör av olja till Sverige. Sverige borde starkt fördöma regimens behandling av oliktänkande och av minoriteter i landet. Att återsända asylsökande till Irak torde vara att sända dem till en säker dödsdom. I Sverige har vi inte heller sopat rent framför vår egen dörr. Vi har kommunarrester och det gamla kurdspåret, som med mycket illa underbyggda fakta har förföljt kurderna. Detta har undergrävt svenskarnas solidarisering med det sargade folket. Det är viktigt att vi rättar till dessa felbedömningar. Jag har även varit på PKK-rättegången i Västtyskland, som har skadat kurderna i Turkiet oerhört hårt. Jag anser också att Sverige skall beivra de brott mot folkrätten som begås i alla de fyra länder där kurderna bor. I detta sammanhang instämmer jag med de föregående talarna. Vidare tycker jag att vi skall försöka vädja för den iranske journalist, boende i England, som har fått en dödsdom. Han har varit här förut. Hans kvinnliga chaufför hotas med 15 års fängelse. Vi bör även vädja för henne. Vi fick mycket starka upplevelser vid vårt besök. Det kommer vi säkert tillbaka till i kommande debatter. Helheten med det kurdiska folket bör tas upp när man behandlar asylansökningar från kurderna — speciellt ifrån de turkiska kurderna där man är särskilt sträng och återsänder den ena efter den andra. De får utvisning på löpande band. Vi borde ändra vår attityd i det avseendet.

Fru talman! Konflikten mellan Iran och Irak tilldrar sig inte den uppmärksamhet som är påkallad och motiverad. Så är heller inte fallet i regeringsförklaringen, där frågan inte alls berörs. Det meningslösa, åttaåriga kriget ledde till fruktansvärda förluster i dödade och skadade och förstörd egendom. De sår som kriget medfört politiskt, socialt, ekonomiskt och på annat sätt har långt ifrån helats. Det tar lång tid. Det råder visserligen vapenvila mellan Iran och Irak, men den djupa fientligheten mellan dessa länder utgör ett allvarligt hinder för att fredsavtal skall kunna uppnås. På ömse sidor ger parterna i konflikten en ensidig och propagandistisk bild av krigets uppkomst, utveckling och händelseförlopp. Det ingår i spelet. För att parterna skall kunna uppnå resultat i fredsprocessen fordras emellertid en mer realistisk bild. Det går inte att bara lägga ansvaret på den andra par ten för krigföringsmetoder som står i uppenbar strid mot internationella konventioner. Det råder ingen tvekan om att Iraks folk liksom folket i Iran är i starkt behov av att snarast kunna få ett fredsavtal. Det internationella stödet och påtryckningarna måste intensifieras. Vapenleveranser till de berörda länderna bör stoppas från alla håll. Många andra frågor, inte minst på de mänskliga rättigheternas område, är beroende av att ett fredsavtal uppnås. De allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter som äger rum i såväl Iran som Irak, kan dock på inget sätt legitimeras eller försvaras av att ett fredsavtal inte uppnåtts. I själva verket måste demokratiseringsprocessen ske parallellt med fredsansträngningarna. Under besöket i Irak framfördes stark kritik mot dödsdomar och avrättningar som ägt rum i stor omfattning. Jag nämnde vid besöket avrättningen av den 16-årige Ribwar Mohammed Karim Aziz, en kurd från Sulemania, som greps när han var bara 13 år. Han dömdes till döden av en specialdomstol och avrättades därefter. Efter vår hemkomst från Irak har, som tidigare berörts, det upprörande meddelandet kommit att Observer-journalisten Farzad Bazoft dömdes till döden i torsdags i förra veckan. Enligt irakisk lag kan en dom som avkunnats av en revolutionsdomstol inte ens överklagas. Iraks president Saddam Hussein måste utan allt vidare dröjsmål upphäva denna dödsdom. Det rutinmässiga bruket av tortyr i Iran, som är väl dokumenterat av flera internationella organisationer däribland Amnesty International, måste upphöra. Tortyrkonventionen gäller på samma sätt som andra konventioner och innebär att tortyr aldrig, oavsett om krigseller undantagstillstånd råder, får förekomma. Vi begärde besked om tortyr liksom om andra övergrepp utan att få tillfredsställande svar. Jag kommer att upprepa frågorna och protestera så länge övergreppen fortsätter. Tvångsförflyttningar av hundratusentals kurder är särskilt allvarliga. Protesterna mot dem har inte uteblivit bland den drabbade kurdiska befolkningen. Under besöket i Irak framförde jag stark kritik mot att en delegation från provinsen Sulemania förra året utsattes för övergrepp då den besökte Bagdad för att framföra protester till presidenten. Ledaren för delegationen, Mulla Mohammed Delgaii, försvann i samband därmed och uppgavs ha blivit fängslad. Om han blivit frigiven eller inte gick det inte att få besked om vid besöket. Av de ca 70 000 kurder som flytt från Irak har några tusental återvänt enligt uppgifter som lämnades under besöket. De flydde efter några dagars strid, då den irakiska regimen brukat giftgas och urskillningslösa bombningar mot den kurdiska befolkningen bl.a. i Halabja. Det stora flertalet av de kurdiska flyktingarna finns alltså kvar i exil, framför allt i Turkiet och Iran. Den rapport som jag lämnade efter ett besök i flyktinglägren i Kurdistan i östra Turkiet 1988 står i allt väsentligt fast vad gäller bakgrunden till flykten och deras situation. Kurderna hade starka och goda skäl för att fly och bli betraktade som flyktingar. Enligt färska rapporter lever de nu under mycket osäkra och oacceptabla förhållanden, och UNHCR har inte lyckats att erhålla de bidrag från FN:s medlemsstater som är erforderliga för att lösa flyktingfrågan, bl.a. genom det så kallade Mardinprojektet. Jag sammanträffade under besöket med flyktingar som återvände från Turkiet till Irak. Det kanske var symptomatiskt att de kom från det läger där de i särklass sämsta förhållandena råder, nämligen Muz i nordöstra Turkiet. Vid hemkomsten blev de tvångsförflyttade från sina hemorter och lever nu i saknad av sina egna hem i nya och osäkra förhållanden, i städer och byar som nyskapats i delvis stora sterila koncentrationer. Principen att en flykting inte skall behöva återvända till sitt hemland utan att det sker av fri vilja är en oförytterlig rättighet enligt gällande internationella rättsregler. Om världssamfundet inte lever upp till sitt ansvar kan de kurdiska flyktingarna tvingas till lösningar av sina svåra problem som kan medföra ny förföljelse och diskriminering. Sverige måste agera kraftfullt för att de kurdiska flyktingarna äntligen får den hjälp de har rätt att kräva samt att skyddet för de återvändande flyktingarna till Irak bevakas och kontrolleras. Detta gäller givetvis också hela den kurdiska minoriteten i Irak. Här gäller det främst att ge ett ökat stöd till UNHCR och internationella Röda korset, som gör mycket viktiga insatser men saknar tillräckliga resurser och möjligheter. En intensiv observation av läget i Irak är otvivelaktigt av stor betydelse för att motverka nya kränkningar. Den amnesti för flyktingar och fångar som Irak beslutat om för en tid sedan och i dagarna utvidgat, måste närmare granskas. Klart är emellertid att utan en demokratisering och garanti för respekt för mänskliga rättigheter kan amnestibesluten bli illusoriska. Fru talman! Det finns ett annat krig som ofta kommer i skymundan. Det gäller konflikten i Sydostasien i allmänhet och den i Cambodja i synnerhet. Inte heller denna fråga ägnas någon uppmärksamhet i regeringsförklaringen. Ett antal riksdagsledamöter och organisationer ordnar i morgon ett seminarium här i riksdagen om Cambodja. Ett dominerande krav i Cambodja är att få garantier för att Pol Pot-regimen inte skall återkomma till makten. Det är också rimligt att folkmordspolitiken 1975-1979 blir föremål för en rättslig prövning. I vart fall bör FN:s kommission för mänskliga rättigheter närmare granska folkmordet i Cambodja. Det trauma som kambodjanerna befinner sig i kan inte övervinnas utan att folkmordspolitiken blir föremål för en inträngande och omfattande granskning och bedömning. En sådan undersökning bör inte bara avse verkningarna av folkmordspolitiken utan även och framför allt vad det internationella samfundet kan göra för att bistå offren för detta folkmord. Sverige har varken erkänt demokratiska Kampuchea eller republiken Cambodja. Det finns nu skäl att pröva nya ställningstaganden. Sedan de aviserade parlamentsvalen genomförts i Cambodja bör Sverige kunna erkänna Phnom Penh-regimen, dvs. republiken Cambodja och upprätta diplomatiska förbindelser med den regering som utses efter parlamentsvalen. Därmed kan Sverige inte bara som nu ge humanitärt bistånd till Cambodja utan även uhjälp till detta land, som har så väldiga behov av utvecklingshjälp. I FN bör Sverige verka för att Cambodjas FN-plats tills vidare skall vara obesatt. Den intas för närvarande av den Khmer Rouge-stödda koalitionen. De humanitära insatserna behöver under alla förhållanden förstärkas, men det är framför allt UNICEF, UNESCO och Röda korset som gör de mest betydelsefulla insatserna i Cambodja och som behöver väsentligt utökade bidrag. Fru talman! För övrigt anser jag att apartheidsystemet i Sydafrika skall totalt förstöras och att Sverige skall skärpa isoleringen och sanktionerna mot apartheidregimen nu.

Fru talman! Gulfkriget mellan Iran och Irak var efterkrigstidens blodigaste krig. Libanon har haft inbördeskrig sedan 1975. Israel har haft fyra krig, ständiga terroristattacker och sedan drygt två år intifadan. Tillkomsten av Israel fördömdes länge av samtliga arabiska stater. Det var Camp David-avtalet 1979 som blev en vändpunkt. Israel slöt fred med Egypten och uppgav hela sitt ockuperade territorium i Sinai i utbyte mot ett erkännande. Principen om land för fred etablerades. De nationer som talar för staten Israels försvinnande har blivit färre. Men fortfarande har Syrien ett motstånd mot staten Israels existens och ger dessutom stöd till palestinska fraktioner som bedriver terrorism. En uppgörelse mellan israeler och palestinier försvåras så länge inbördeskriget i Libanon pågår. Libanon är en bas för terroristgrupper som söker förhindra en överenskommelse mellan palestinier och israeler. Kommunistregimernas fall i Östeuropa ger även ökade förhoppningar för de fredsansträngningar som görs i Mellanöstern, eftersom flera regimer i Östeuropa tidigare gav palestinska terroristorganisationer både utbildning och materiel. Frågan om förhandlingar mellan israeler och palistinier är nu mycket aktuell. Intifadan har demonstrerat den palestinska befolkningens missnöje med den israeliska ockupationen och en betydande oenighet även mellan palestinier. Den har kostat alltför många människoliv. Terrorismen och krigshandlingarnas brutalitet på båda sidor har inneburit och innebär ett alltför stort mänskligt lidande. På den palestinska sidan har stora framsteg gjorts. PLO:s ordförande säger att PLO accepterar Israels existens, accepterar FN-resolutionerna 424 och 338 samt fördömer terrorism. Det är dock inte klart om det palestinska nationalrådet instämmer i detta. Men tankar som tidigare var helt omöjliga att framföra uttalas nu öppet av ledande palestinier. Även på den israeliska sidan har vissa framsteg skett. Israelerna är med på att förhandla med palestinierna och att anordna val på de ockuperade områdena. Däremot vill israelerna inte förhandla med PLO som de anser vara en terroristorganisation: Skall det vara möjligt att nå en fredlig lösning måste den bygga vidare på den process som inleddes med Camp David. Utvecklingen därefter bekräftar att Egyptens linje har varit den rätta. USA och Egypten utgör den naturliga mellanlänken. Principen om fria val som en väsentlig del av fredsprocessen har accepterats av Israel, PLO och Egypten. Det är ett stort steg framåt för den västerländska grundprincipen att det nationella självbestämmandet skall vila på demokratins grund. USA har en viktig roll i Mellanöstern och har nyligen satt en viss press på den israeliska regeringen vad gäller fredsprocessen. Det ekonomiska bistånd som USA ger Israel och Egypten är en viktig faktor i den processen. Demokratin gör i dag stora landvinningar. I Mellanöstern är Israel det enda land som är demokratiskt. Om befolkningen på Västbanken och i Gaza ges möjligheter till en verklig demokrati vore det betydande framsteg inte bara för konflikten mellan araberna och israelerna utan också för att främja det demokratiska inflytandet i hela det arabiska området.

Fru talman! Det har gått mer än 40 år sedan världens nationer i deklarationen om de mänskliga rättigheterna fastslog att varje människa har rätt till utbildning. Alla skall ha möjlighet att få utbildning i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Detta har alltså i mer än fyra decennier varit fastslaget som en mänsklig rättighet. Trots att betydande kraftansträngningar och satsningar ägt rum runt om i världen för att försöka tillförsäkra medborgarna denna rättighet tvingas vi i dag konstatera bl.a. följande fakta: + Mer än 100 miljoner barn, av vilka majoriteten är flickor, har inte tillgång till grundläggande skolutbildning. Mer än 960 miljoner vuxna, av vilka två tredjedelar är kvinnor, är år 1990 analfabeter. Mer än en tredjedel av världens vuxna befolkning har inte tillgång till kun skap genom det tryckta ordet och därmed inte tillgång till ny teknik och nya färdigheter som skulle kunna höja deras livskvalitet. Mer än 100 miljoner barn och ett osäkert antal vuxna misslyckas med att fullfölja grundutbildningskurser. Ytterligare miljoner fullföljer formellt en utbildning så till vida att de deltagit, varit närvarande, men har för den skull inte tillägnat sig nödvändiga kunskaper och färdigheter så att de funk tionellt kan fungera i ett modernt samhälle. Jag vill framhålla ytterligare några siffror för att belysa hur allvarlig situationen är. Siffrorna är hämtade från UNESCO:s statistiska årsbok: Analfabetismen bland dem som är över 15 år är i i-länderna 1,7 90 bland män och 2,6 20 bland kvinnor. Motsvarande siffror i u-länderna är 27,9 Io bland män och 48,9 96 bland kvinnor; alltså ungefär hälften av kvinnorna kan varken läsa, skriva eller räkna. Antalet boktitlar per miljoner invånare i i-länder är över 500 under det att motsvarande siffra för u-länder är runt 50 — alltså endast en tiondel av iländernas. Vad gäller dagstidningar räknar man med att det går 319 sådana per 1000 invånare i i-länderna under det att u-länderna även på denna punkt får nöja sig med en tiondel av i-ländernas eller 33 per 1000 invånare. Men, säger kanske vän av ordning, med tiden och utvecklingen så kommer situationen att förbättras. Beklagligtvis är så inte fallet. Tyvärr är det tvärtom! Utvecklingen går nämligen åt fel håll. Trots att skolutbildningen i absoluta tal når fler växer ändå antalet barn som inte får lära sig läsa, skriva och räkna. Satsningarna inom grundutbildningens område håller inte jämna steg med befolkningsökningen. Om inte radikala åtgärder vidtas kommer världens analfabeter att till år 2000 ha stigit till över en miljard. Det blir alltså allt fler människor som inte får tillgång till den mänskliga rättigheten, nämligen den att få lära sig läsa, skriva och räkna. Det är för att försöka bryta denna för mänskligheten oroväckande, ja jag skulle vilja säga katastrofala utveckling, som FN har proklamerat år 1990 som läskunnighetens år. I år, 1990, skall den negativa trenden vändas. Målsättningen är att analfabetismen i världen när vi går in i nästa sekel skall vara näst intill utrotad. Jag behöver knappast inför denna församling motivera varför det är så viktigt att vända utvecklingen och öka läskunnigheten i världen. Vi är alla medvetna om hur avgörande detta är för all utveckling — både för den enskilde individen och för samhället i dess helhet. Läskunnigheten har stor betydelse för + att förstå och delta i samhälllsutvecklingen och för att " överföra ny kunskap till barnen. Kan man inte läsa, kan man inte heller ta till sig information om miljöutveckling och miljökatastrofer. Listan på exempel kan göras hur lång som helst. I förra veckan samlades representanter från 150 länder i Jomtien i Thailand till en konferens anordnad av UNESCO, UNDP, UNICEF och Världsbanken för att dra upp riktlinjerna och formulera ett handlingsprogram för utrotande av analfabetismen. Den 9 mars — i fredags alltså — antogs enhälligt två dokument. Det ena var en deklaration om utbildning för alla och det andra var en handlingsplan för att klara av just denna grundutbildning för alla. Ur slutordet i denna deklaration hämtar jag följande citat: ”Vi förbinder oss att gemensamt agera inom våra egna ansvarsområden och vidta alla nödvändiga åtgärder för att nå målet utbildning för alla. Tillsammans uppmanar vi regeringar, berörda organisationer samt individer att medverka i detta angelägna åtagande.” Sverige har ställt sig bakom detta. Det innebär att i bl.a. biståndssammanhang en kraftigare prioritering just på grundutbildningsområdet måste ske för att målet — att utrota analfabetismen i världen till början av nästa sekel — skall kunna bli verklighet. Vägen dit är svår men ingalunda omöjlig att gå. Något som u-ländernas representanter vid konferensen i Jomtien framhöll som ett stort hinder för att de tillräckligt och fullgott skall kunna satsa på grundutbildningsfrågorna är deras stora skuldbörda. Den hårda ekonomiska prioritering som måste göras får dock inte gå ut över för människan så väsentliga mänskliga rättigheter som att få lära sig läsa, skriva och räkna. Fru talman! Sverige måste göra sin insats och känna sitt ansvar för att FN:s internationella läskunnighetsår 1990 blir det år då den negativa trenden vänder, att 90-talet skall visa att det går att minska analfabetismen i världen och att analfabetismen är utrotad när vi går in i 2000-talet.

Fru talman! Den kommunistiska apparaten vet mycket väl att en nations frihet har sin källa i individernas rättigheter och att denna enda frihet inte låter sig plagieras. Detta är vad apparaten fruktar, att människorna skall känna igen och återfinna sig själva i det tysta. Och då plötsligt skall ljusen tändas runt omkring och projektionen avbrytas. Så skrev den store polske författaren Kazimierz Brandys i mars 1968. Nu, mer än 20 år senare, är detta just vad som har hänt. I halva Europa har människor återfunnit sig själva, ljusen har tänts, och projektionen har fått lov att avbrytas. Föreställningen är slut, verkligheten är tillbaka. Hela Europa kan i dag återknyta till hela världsdelens gamla demokratiska traditioner. Det här är något som ställer oss alla inför en ny situation. När det gäller den svenska utrikespolitiken ställs vi i Sverige inför problem och ställningstaganden som är svårare än dem som vi har haft att hantera under hela den s.k. efterkrigstiden. Jag tycker att det är nödvändigt att i den här debatten göra några ytterligare markeringar i fråga om det som nu sker i Litauen. Den, som det förefaller, i stort sett eniga svenska hållningen kan vara rimlig för dagen, men den kan mycket snabbt bli orimlig. Enligt litauiska källor i Moskva, som refereras i dagens morgontidningar, kan samtal mellan de två regeringarna i Vilnius och Moskva komma att inledas redan inom ett par dagar — det talas om den 15 eller den 16 mars — samtal som av åtminstone en av parterna definieras som förhandlingar och i praktiken givetvis är förhandlingar. Om de startar på detta sätt betyder det redan i sig att en ny situation har inträtt och att Sverige har att ta ställning till ett nytt förhållande. Samtal eller förhandlingar av denna typ har aldrig tidigare ägt rum. Men vi kan inte heller låta Sveriges hållning styras av en eventuell eller hypotetisk sovjetisk vägran att samtala, om nu detta mot förmodan skulle ske, och sovjetiska försök att därmed blunda för den situation som har uppstått och att den måste få en lösning. Det har i den debatt som har förts i dag talats om olika typer av svenska bidrag till att föra denna process framåt. Jag tror att det är mycket viktigt att det klart sägs att det kan bli nödvändigt att Sverige får lov att engagera sig aktivt — någon form av medling och någon form av internationellt agerande för att man skall bidra till att frågan verkligen snabbt förs framåt. Ett naturligt sätt vore kanske om den svenska regeringen skyndsamt inbjöd den litauiske talmannen, som han kallas, eller presidenten Vytautas Landsbergis till Sverige och gav honom ett mottagande som motsvara det som t.ex. Nelson Mandela nu har fått. Likaså vore det naturligt om en svensk delegation kunde besöka Litauen för att på ort och ställe få klarhet i de verkliga förhållandena i landet. Under alla omständigheter är det nödvändigt att frågan hanteras med mer än den formalism som jag tycker att det har funnits vissa drag av i de uttalanden som hittills har gjorts. Det är nödvändigt att vi från svenskt håll visar värme och ett positivt intresse för den utveckling som sker. Och det har vi ju tidigare kunnat visa mot representanter för andra folk som strävar efter självständighet. På en punkt tycker jag att det är nödvändigt att litet utförligare kommentera det som har sagts tidigare. Närvaron av sovjetiska trupper i Litauen kan aldrig vara ett hållbart argument mot ett svenskt erkännande av republiken Litauen. Det talades ju här om tre olika kriterier, nämligen att det skulle finnas ett territorium, ett folk och att regeringen hade kontroll över sitt område. De två första kriterierna är uppfyllda. Men det finns ju sovjetiska och andra utländska trupper i en rad andra länder runt om i världen. Det finns sovjetiska trupper i Tjeckoslovakien sedan 1968. Om man skulle låta det faktum att det finns sovjetiska trupper förlagda i Litauen bli ett skäl mot ett svenskt erkännande uppstår ju frågan hur vi i Sverige har kunnat betrakta Tjeckoslovakien, vars regering som satt 1968 aldrig någonsin bad om någon utländsk truppförstärkning, som en självständig och suverän stat. Situationen nu är att den litauiska regeringen själv uttryckligen har medgett att trupperna tills vidare kan stanna kvar. Den litauiska regeringen har t.o.m. bett om att de skall stanna kvar i avvaktan på den vidare utvecklingen av den situation som har uppstått. Och därmed, vilket är det viktiga, har den litauiska regeringen markerat att den inte själv ser truppernas närvaro som ett hinder för den nationella suveräniteten. Att det finns sovjetiska trupper i Litauen behöver i längden inte vara konstigare än att det finns amerikanska trupper t.ex. på Island, i Norge, Danmark eller Västtyskland. Tvärtom är det väl naturligt att de tre baltiska länderna kommer att medge att det finns sovjetiska trupper förlagda där, eftersom det även finns rimliga sovjetiska intressen att bevaka i Östersjöområdet. Och detta strider i och för sig inte mot att de tre baltiska länderna skall kunna vara självständiga och internationellt erkända. Utrikesministern har varit klok nog att inte uttryckligen sätta ett tillbakadragande av dessa trupper som ett villkor. Men i en del presskommentarer och annat som har tillkommit, som det förefaller för att stödja den svenska hållningen som den i dag formuleras, har detta argument använts. Och detta är logiskt fullständigt omöjligt att göra. Det går inte att argumentera på det sättet. Frågan om kontrollen över Litauens territorium beror på andra saker — om den regering som nu har valts kan administrera landet på ett normalt sätt, om den kan få tull, polis, m.m. att fungera på samma sätt som i normala demokratiska länder. Och allt tyder på att den kommer att klara av det. När projektionen, som Brandys, som jag hänvisade till, uttryckte saken, upphör och människorna finner varandra och ljusen plötsligt tänds i biosalongen, då finns det också de som har stått tillsammans med maskinisterna för den film, den dystra fars, som har visats och som har litet svårt att ordna anletsdragen. Och till dem hör, inte alla men många inom det svenska kommunistpartiet. Jag tycker att Gudrun Schymans utbrott, får man väl säga, tidigare här i dag, när hon konfronterades med dokument ur partiets mycket nära förflutna, var ganska belysande. Förmätet, sade Gudrun Schyman. Det tycker jag är det som man kan minnas i den här debatten. Förmätet var det att demokrater i alla svenska partier — vpk förhåller sig väl något oklart i detta sammanhang — argumenterar för och försöker stödja uppbyggnaden av demokratier i andra länder i Europa. Nu sade ju Gudrun Schyman själv att vpk också stöder de demokratiska landvinningarna. Detta går inte riktigt ihop. Det finns uppenbarligen något som vpk stöder och som vi andra inte stöder. Och det framskymtar i en av hennes formuleringar, nämligen att hon engagerat talade om de krafter som fortfarande verkar för de gamla socialistiska idealen i Östeuropa. Och det är väl de sönderfallande kommunistpartierna som det är fråga om. En reflexion i sammanhanget är ju att det polska kommunistpartiet som bekant fick noll mandat vid de fria valen i våras till det polska nya Sejmen. Det är inte vi i Sverige som talar om för det polska folket eller andra folk i Östeuropa hur de skall ordna sina samhällsförhållanden. Polackerna själva talar om detta för sina gamla makthavare, och de vill ha hjälp utifrån att ordna upp det råttbo som de har tagit över. När ljusen plötsligt har tänts tror jag att det finns en risk att vi som gläds åt detta blir alltför lyckliga och tror att nu är saken så att säga klar. Därför vill jag sluta mitt inlägg med att påminna om ett ämne som jag tog upp i förra årets utrikesdebatt, nämligen ett av de andra hoten mot frihet och demokrati: den ”fortblossande” antisemitismen i åtminstone Sovjetunionen. Vi har sett exempel på detta också i Sverige. En närradiosändare i Stockholm har under ett par år prånglat ut propaganda som har varit enastående i sitt slag. Nu har man fått sluta efter en dom i Stockholms tingsrätt. Sändaren kallades sig Radio Islam — en förolämpning mot en stor världsreligion enligt min mening. Inte ett ord sades om vare sig islam eller andra religioner i de sändningar som skedde. Inte heller sade man någonting om konflikten i Mellanöstern, vilket har påståtts i en del försvarstal för denna verksamhet. Det nämndes över huvud taget inte. Däremot har man i Radio Islam meddelat alla som orkade lyssna att även PLO ingår i den judiska sammansvärjningen mot resten av mänskligheten. På den nivån har det hållit sig. Ändå har intresset från både massmedia och ledande politiker i Sverige varit måttligt. Jag fruktar att det finns risk för en gradvis tillvänjning i vårt land till allt grövre uttryck för den här typen av fördomar. Det obehagliga är att det under den tid som rättegången har pågått har visat sig att det finns ett internationellt nätverk bakom detta. Det finns en internationell sammanslutning, kan man säga, av revisionistiska historiker, som de ibland kallas, som förnekar att förintelsen av 6 miljoner judar under andra världskriget ägt rum, som påstår att den ökända förfalskningen av Sions Visors protokoll är autentiskt, m.m. i samma bedrövliga stil. Det klargjordes också uttryckligen i dessa sändningar för dem som orkade lyssna på dem eller läsa utskrifter.

Fru talman! När ett hot mot friheten försvinner får vi inte slappna av i vår uppmärksamhet mot de hot som återstår.

Fru talman! Var kommer barnen in? Så löd refrängen på en melodi som var mycket populär för ett antal år sedan. Texten passar väl så bra också i dag. 1990 är ett år som i mångt och mycket är barnens och ungdomarnas år. Men den här debatten handlar mestadels om situationen i världen och, som en del av den, situationen i Europa men så litet om dem som lever nu och som lever i framtiden och skall ta ansvar för de beslut som vi fattar i dag. Vi talar om Europas framtid och om hur Europa skall se ut. Det är viktigt, men det handlar inte bara om beslut i Bryssel, i Strasbourg eller i Berlin. Europas framtid handlar också om barn som växer upp just i dag. Här finns problem med miljöförstöring som leder till att missbildade barn föds i Polen. Här finns aidsoffren i Rumänien och barnarbete som vi vet figurerar i flera europeiska länder. Samtidigt som vi berör Europas problem och Europafrågor får vi inte glömma bort att ute i världen dör fortfarande 40 000 barn varje dag. Av dem dör ungefär 8 000 på grund av att de inte är vaccinerade, 7 000 av uttorkning och diarré. Omkring 6 000 barn dör varje dag i lunginflammation. Att bekämpa detta skulle kosta mycket pengar, 15 miljarder kronor, redovisar UNICEF i sin skrift Barnens situation i världen 1990. 15 miljarder enligt de tidningsartiklar som berör UNICEF:s rapport. Det är så mycket som Sovjet lägger ned på vodka under ett år eller så mycket som USA lägger ned på reklam för cigaretter, så mycket — för att anknyta till EG — som EG årligen ger i subventioner till jordbruket. För detta skulle vi kunna rädda barnen. I denna rapport finns också belagt att det är barnen som drabbas hårdast av orättvisorna i världen, av krig, förtryck och ojämlikhet. Nelson Mandelas seger är inte bara en seger för honom själv utan naturligtvis också för hans barn och barnbarn, som nu får träffa honom igen. Låt oss inte glömma bort att i Sydafrika under apartheid fängslas också barn på grund av hudfärg. Låt oss inte glömma bort att i världen politiseras alltmer sättet att se på barnen som en faktor. Kulor av plast skjuts på de palestinska barnen på de ockuperade områdena. Vi har hört att man nu skall skaffa sig stenslungor för att kunna kasta sten tillbaka. Låt oss inte glömma bort de barn som förtrycks på grund av olika religioner i olika länder. Låt oss inte glömma bort de flickor ute i världen som inte får rätt till utbildning just av det skälet att det är flickor. Låt oss för all del inte glömma bort handeln med barn som vi från det s.k. västerlandet sysslar med — handeln med barn i Thailand, handeln för att adoptera barn. Med detta som bakgrund är det viktigt att vi nu får en konvention, som kan ge barnen i världen deras rättigheter tillbaka och få rättigheterna att slå igenom inte bara i lagstiftning utan också i handling. Mot denna bakgrund tycker jag att det är viktigt att en sådan dag som i dag glädjas över det som utrikesministern tog upp under morgonen, nämligen att det i år kommer att hållas ett toppmöte om barn, ett möte som tillkommit bl.a. på den svenska regeringens, eller rättare sagt statsministerns, initiativ. På detta toppmöte skall man ta upp hur barnen påverkas av de globala problemen som krig, våld, fattigdom, skulder, miljöförstöring och drogmissbruk. Det finns anledning för oss alla att se fram emot detta och hoppas på att toppmötet inte bara leder till samtal och rubriker utan också till handling och förståelse ute i världen. För världens framtid är barnens framtid, och barnens framtid är med all säkerhet världens framtid.

Fru talman! Det som just nu händer i Israel har vi all anledning att hälsa med stor tillfredsställelse. Vad som händer är att regeringskoalitionen mellan arbetarpartiet och likud bryts upp. Det kommer med all säkerhet att visa sig vara av stor betydelse för främst fredsprocessen i Mellersta Östern och naturligtvis också inrikespolitiskt. Det finns, och har under hela koalitionstiden i Israel funnits, två Israel: ett Israel som har varit starkt avvisande till fredsprocessen i den form som vi från svensk sida och som man även från USA:s sida har velat se den utvecklas samt ett annat Israel, som hela tiden har varit positivt till denna fredsprocess och till förhandlingar med deltagande från Palestinaarabernas sida. Detta kunde jag och ett tiotal andra socialdemokratiska riksdagsledamöter konstatera vid vårt besök i Israel i november i fjol. Det som nu händer i Israel är inte någon direkt överraskning för oss. Det pågick då, och det pågår även just nu, en mycket livlig debatt inom arbetarpartiet i Israel om hur man skall kunna påskynda fredsprocessen. Särskilt intressant var det att möta Palestinaaraber dels i östra Jerusalem, delsi ett par arabbyar. Även i knessets socialdemokratiska parlamentsgrupp har det funnits en stark skepsis mot koalitionsregeringen — högerblocket likud och arbetarpartiet. Besvikelsen över att fredsprocessen hade kommit av sig gav ordföranden i den socialdemokratiska riksdagsgruppen särskilt starkt uttryck för. Han tillhör en yngre generation inom arbetarpartiets riksdagsgrupp och har hela tiden haft uppfattningen att arbetarpartiet bör lämna regeringen om regeringen inte uppnår en öppning i fredsprocessen. Samtal med andra knessetmedlemmar och företrädare för Histadrut, den israeliska motsvarigheten till LO, gav samma intryck. Våra samtal med likudledaren, premiärminister Shamir, gav oss inte stor anledning till optimism. Han var försiktigt positiv till fredsprocessen. Men han var lika bestämd som tidigare i sin uppfattning om att PLO var en terroristorganisation, som Israel inte ville ha något att göra med. Vi fick egentligen inte några svar på våra frågor om varför man såg så statiskt på PLO. Tidigare hade man ju upplevt att Egypten totalt hade bytt mening i fråga om att gå med på fredssamtal med Israel. Samtal med arabiska ledare med nära anknytning till PLO visade att de var väl underrättade om de svenska insatserna för att få i gång fredssamtal. De ansåg, och där stod de nära den mera radikala opinionen inom arbetarpartiets knessetgrupp och ledningen för Histadrut, att det just nu var ett gyllene tillfälle att starta en konstruktiv dialog mellan Palestinaaraberna och israelerna. Utnyttjades inte den chansen, skulle man stå inför ett mycket allvarligt perspektiv. Missade fredssamtal skulle med all sannolikhet leda till en upptrappning av våldet. En av de arabiska ledarna i östra Jerusalem menade att både israeler och palestinier borde förkasta tanken på ett Storisrael och ett Storpalestina. ”Vi måste överge våra drömmar men också lämna bakom oss våra mardrömmar”, sade han. Han trodde på ett Palestina och en judisk stat levande sida vid sida och på ett deltagande i vad han kallade ett Mellersta Östern EG. Han var inte ensam om att ha den visionen. Också många israeler som vi träffade hade samma vision. Om stater som England, Frankrike, Tyskland och Italien kunde nå en överenskommelse om att de inte kan leva för sig själva, varför skulle då inte länder som Israel, Jordanien och Palestina kunna uppnå ett slags samexistens? frågade han. Det finns, som jag sagt, många judiska ledare som resonerar på samma sätt. Det blir ett blodbad om gamla fiender nu inte tar chansen och konstruktivt samtalar med varandra, sade t.ex. en av arbetarpartiets knessetmedlemmar. Fru talman! Jag har velat säga detta för att belysa att debatten i Israel ingalunda är så ensidig och att sakförhållandena inte är så enkla som många i vårt land tror. Den utveckling som nu håller på att komma i gång i Israel har vi all anledning att se positivt och optimistiskt på. Det gyllene tillfälle att starta en konstruktiv dialog som man talade om vid vårt besök i Israel har nu ryckt betydligt närmare.

Fru talman! När jag för många år sedan, under mitt första år i Sveriges riksdag, gick upp som sista talare i remissdebatten, beklagade mina kolleger detta och sade att det nog inte skulle vara någon som lyssnade. Jo, det fanns faktiskt de som lyssnade. T.o.m. på TV var man intresserad. Nu är det samma sak igen. Efter 19 år har jag alltså fått äran att sammanfatta den här utrikesdebatten, som av naturliga skäl har rört väldigt många frågor. I likhet med utrikesministern vill jag betona detta med avspänning, fred, säkerhet och nedrustning. I en svindlande takt omvandlas den internationella situationen. Detta gäller inte bara andra världsdelar, utan för första gången på årtionden gäller det framför allt Europa. Att den första hälften av 1980-talet präglades av frostiga öst—väst-förbindelser och av militär aggression i olika delar av världen har sjunkit i glömska. 1980-talets sista år blev avspänningens och fredsbyggandets år. 1988 — då flera långvariga krig och väpnade konflikter avslutades — blev fredsutbrottens år. 1989 — då frigörelseprocessen i Östeuropa tog fart — blev demokratiseringens år. Blir då 1990 nedrustningens år? Det är naturligtvis för tidigt att redan i dag beteckna 1990 som nedrustningens år. Men vi kan redan nu skönja konturerna av begynnande, parallella nedrustningsåtgärder: ensidiga åtaganden eller överenskommelser om strategiska och andra kärnvapen, om konventionella styrkor, om utvidgade förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och om kemiska stridsmedel. Sovjet och USA skrotar nu i enlighet med INF-avtalet sina landbaserade medeldistanskärnvapen. Det är egentligen det första riktiga nedrustningsavtalet på kärnvapenområdet någonsin och därmed politiskt banbrytande, om än militärt rätt marginellt. Ett militärt betydelsefullt och därmed än mer epokgörande supermaktsav tal om strategisk kärnvapennedrustning är på gång, likaså — också det i år — ett öst—väst-avtal om kraftig konventionell nedrustning i Europa. Supermakterna har vidare gjort upp om nedskärningar beträffande sina kemiska stridsmedel som ett steg mot ett globalt heltäckande förbud mot kemiska vapen. Utan att vi egentligen tänker på det tillämpas och fungerar Stockholmskonferensens paket av förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder i Europa. Det vidareutvecklas nu i förhandlingarna i Wien. Jag tror inte att det är förhastat att påstå att både öst och väst nu är genuint inställda på att kraftigt trappa ned den konventionella rustningsnivån i Europa och att inte dra ut på tiden i onödan. President Bush är den som har gått ut hårdast när det gäller en uppgörelse om konventionell nedrustning i Europa redan 1990. Utöver de förhandlade nedrustningsåtgärderna minskar nu flera länder i både öst och väst — supermakterna inräknade — ensidigt sina militärsatsningar. Det mest dramatiska ensidiga nedrustningsutspelet kom för drygt ett år sedan, den 7 december 1988 i Gorbatjovs historiska tal i FN. Gorbatjov förklarade att Sovjet ensidigt hade beslutat reducera sin krigsmakt med en halv miljon man under de närmaste två åren. Sovjet skulle, förklarade Gorbatjov, före 1991 upplösa och dra bort sex pansardivisioner från Östtyskland, Tjeckoslovakien och Ungern. De sovjetiska styrkorna i dessa länder skulle minskas med 50 000 man och 5 000 stridsvagnar. Kvarvarande sovjetiska styrkor skulle omorganiseras till rent defensiva enheter. Grovt räknat anser bedömare i väst att hälften av detta har genomförts. Detta initiativ, som var helt sensationellt för bara drygt ett år sedan, är nu helt överspelat av den fortsatta händelseutvecklingen. Det har utgjort ett bidrag när det gäller att bana väg inte bara för konventionell nedrustning i Europa utan också för fortsatt kärnvapennedrustning och en konsolidering av det systemskifte som inte bara gäller de östeuropeiska samhällena utan också hela den europeiska efterkrigsordningen. Efter de truppnedskärningar i Östeuropa som Sovjet ensidigt har åtagit sig att göra — och som man delvis redan har genomfört — har man nyligen avslutat förhandlingar om fullständig militär reträtt från Tjeckoslovakien och Ungern före den 1 juli 1991. Men mer dramatiskt än något av detta är ändå det genomgripande politiska systemskiftet i Östeuropa: Först glasnost och perestrojka i Sovjet och sedan dess omfattande, ensidiga nedrustningsåtgärder och framför allt fjolårets väldiga demokratiseringsvåg i Polen, Ungern, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien. Särskilt måste vi i Sverige, som har lång, gedigen demokratisk tradition, välkomna att allt detta — så när som på Rumänien — sker som ett resultat av folklig, fredlig, icke-våldslig, politisk mobilisering. Ingen hade vid mitten av 1980-talet trott att detta vore möjligt. Ja, inte ens när Gorbatjov i sitt historiska FN-tal för bara ett drygt år sedan förebådade en djärv omkastning av Sovjetunionens strategiska tänkande anade vi det. Fru talman! Förenta staterna och Sovjetunionen innehar över 95 96 av världens kärnvapen. De förfogar över den överväldigande delen konventionella styrkor. De är helt dominerande i rymden och på världshaven. De är ensamma om att uttryckligen medge att de har kemiska stridsmedel. Den politiska rivaliteten dem emellan har varit motorn i den globala kapprustningen. Därför är det lika betydelsefullt som välkommet att Förenta staterna och Sovjetunionen nu går före — mot samarbete, politisk avspänning och nedrustning. Men detta betyder inte att resten av världssamfundet kan tillåta sig passivitet. Om vi nu går mot ljusare tider på nedrustningsområdet är detta också tack vare de bidrag som givits av mindre stater och en målmedveten fredsopinion världen över. Vad gör då Sverige mot denna bakgrund? Jag vill här peka på tre frågekomplex i svensk nedrustningspolitik som har hög aktualitet 1990. Ett totalförbud mot kemiska vapen, stopp för alla kärnvapenprov och för fortsatt kärnvapenspridning och kärnvapennedrustning till havs är tre centrala delar av svensk nedrustningspolitik. Dessa frågor illustrerar samtidigt att multilateralt och bilateralt arbete kan och måste samverka. Bilaterala överenskommelser kan naturligtvis underlätta eller rent av vara modell för de multilaterala avtal som til syvende og sidst krävs. Avsevärda framsteg har gjorts i Geneve i den komplicerade förhandlingen om ett kemivapenavtal, där Sverige i år på nytt är ordförande. Huvuddelen av ett omfattande konventionsutkast är klar. Inga oöverstigliga politiska hinder för en kemivapenkonvention borde nu återstå, allra minst sedan de viktigaste kemivapenmakterna USA och Sovjet enats om att kraftigt skära ner sina arsenaler som ett steg mot ett globalt, heltäckande förbud. Till skillnad från kemiska vapen, pågår inga som helst förhandlingar om ett fullständigt stopp för kärnvapenprov — detta trots att en förkrossande majoritet av FN:s medlemsstater varje år kräver sådana förhandlingar. En dialog om provstopp har förts i de multilaterala nedrustningsförhandlingarna i Genéve ända sedan de inleddes 1962 men har formellt inte lett någon vart. Frågan har emellertid ökad aktualitet i år. Skälen till detta är två: dels hålls i år en granskningskonferens i enlighet med icke-spridningsavtalet, dels förbereds en ändringskonferens i enlighet med det partiella provstoppavtalet. Frågan om fullständigt provstopp kommer då att vara helt central. Målet — det fullständiga stoppet för alla kärnvapenprov — har såväl USA som Sovjetunionen för övrigt satt upp redan i 1963 års partiella provstoppsavtal, dvs. för över 26 år sedan, och sedan bekräftat 1968 i icke-spridningsavtalet. Det är verkligen hög tid att de lever upp till sina egna utfästelser. En tredje för svensk säkerhetsoch nedrustningspolitik väsentlig fråga är kapprustningen till havs. Den har på senare tid tilldragit sig ökad uppmärksamhet. De strategiska, ubåtsburna kärnvapnen är en del av basen för kärnvapenavskräckningen och kommer sannolikt att vara de sista att avskaffas. Men de taktiska kärnvapnen till havs kan inte längre lämnas därhän. De måste in i nedrustningsprocessen. Den svenska regeringen har länge pläderat för att dessa vapen skall av skaffas, eller åtminstone tas i land. Vi välkomnar naturligtvis att den amerikanska flottan nu ensidigt fasar ut en del av sina taktiska kärnvapen. USA har emellertid officiellt avvisat alla försök att få till stånd en internationell dialog om nedrustning till havs. En spricka i den amerikanska muren har Paul Nitze varit. Han har offentligt pläderat för att taktiska kärnvapen skall avskaffas. Men intressant nog har såväl USA:s nyligen avgångne generalstabsordförande, amiral Crowe, som den brittiske amiralen Eberle förordat amerikansk-sovjetiska förhandlingar om att avskaffa taktiska kärnvapen till havs. Sverige har under 1980-talet energiskt drivit frågan om nedrustning till havs i internationella nedrustningsfora. En fråga som har tilldragit sig stor uppmärksamhet, såväl här hemma som internationellt, är kärnvapen vid örlogsbesök. Det är, som bekant, förbjudet att medföra kärnvapen vid örlogsbesök i svenska hamnar. Regeringen meddelar detta vid sådana besök och utgår ifrån att förbudet respekteras. Principen att varken bekräfta eller förneka förekomsten av kärnvapen ombord på besökande fartyg upprör med rätta många och har lett till ökade krav i riksdagen på att sådana besök skall stoppas. Regeringen arbetar i enlighet med riksdagens uttalande i första hand internationellt för att denna praxis skall överges. Men nu förbereder vi att i år i FN ta upp kravet om förbud mot fartygsburna taktiska kärnvapen. Ett sådant förbud är självklart bättre och leder längre. Principen om att varken bekräfta eller förneka skulle därmed bli överflödig. Fru talman! Det säkerhetspolitiska läget har den senaste tiden förändrats i ett hissnande tempo -— till det bättre. Detta har skapat helt nya förutsättningar för fortsatta nedrustningsåtgärder. Att sia om framtiden är det svåraste som finns. Om det ännu är i tidigaste laget att kalla 1990 för nedrustningens år, vågar jag ändå förutspå att 1990 talet blir nedrustningens årtionde.

Fru talman! Det är glädjande att kunna konstatera att utvecklingen i Namibia har gått dithän att vi i dag kan fatta beslut om upphävande av sanktionerna mot Namibia. Att vi kan göra det beror på att årtionden av frihetskamp förra året ledde fram till att fria och rättvisa val kunde hållas och att detta i sin tur resulterat i att Namibia, från att ha styrts av apartheidens Sydafrika, nu leds av en demokratiskt vald regering. När Namibia i nästa vecka — närmare bestämt nästa onsdag, den 21 mars — officiellt blir en suverän, oberoende republik, grundad på demokratiska och lagliga principer, där alla medborgare garanteras grundlagsfästa frioch rättigheter, likhet inför lagen, mötesoch församlingsfrihet, är detta ett svidande nederlag för det orättfärdiga apartheidsystemet och seger för demokratin. Utan tvivel har sanktionerna gentemot Namibia och Sydafrika haft effekt, och det internationella stöd frihetsrörelsen erhållit har bidragit till att Namibia nu är framme vid självständighetsmålet. Naturligtvis har år av sanktioner inneburit en försvagning för den industriella och ekonomiska verksamheten i Namibia, vilket nu kastar sin skugga över det fria landet. Det gäller därför att snabbt få fram investeringskapital samt att på olika sätt bidra till uppbyggnaden av det fria Namibia. På grund av de historiska banden och det geografiska läget kommer Namibia att ekonomiskt vara beroende av Sydafrika. Ordföranden i den nya grundlagsstiftande församlingen, tillika medlem i SWAPOS politbyrå, Hage Genigob sade i en intervju häromdagen: ”Att vinna valet var ingen match, men att bryta Namibias ekonomiska beroende av Sydafrika kommer att ta lång tid. Det vore orealistiskt att tro att vi kan bryta beroendeförhållandet över en natt. Dessutom skulle det skada ekonomin.” I mer än 70 år har Namibia administrerats som Sydafrikas provins. I stort sett all ekonomisk verksamhet är direkt knuten till den sydafrikanska ekonomin. Produktionen har tillgodosett Sydafrikas behov, och i likhet med många andra utvecklingsländer är Namibias ekonomi ensidigt inriktad på export av råvaror. 90 90 av Namibias produktion exporteras. 90 90 av all import kommer från eller via Sydafrika. Ett särskilt problem i detta sammanhang är Walvis Bay, den enda riktigt naturliga hamnen utmed hela Namibias långa Atlantkust. Denna enklav kommer även fortsättningsvis att tillhöra Sydafrika, vilket ytterligare för stärker Namibias beroendeförhållande till detta land. Det får dock inte betyda att man drar slutsatsen att lättnader vad gäller sanktioner mot Sydafrika skulle kunna bli aktuella. I det särskilda yttrande som moderata samlingspartiets utskottsföreträdare bifogat betänkandet, och som bygger på samma tankegångar som finns i moderaternas motion U7, bibringas man uppfattningen att moderaterna nu är beredda att ompröva sanktionerna mot Sydafrika. Enligt mitt förmenande ett märkligt ställningstagande. Det kan knappast vara rätt tidpunkt att lätta på trycket nu när sanktionerna börjar få effekt. Den som tog del av Nelson Mandelas klara uttalande på denna punkt här i riksdagen i går måste förstå att det vore förödande att i detta skede ge signal till Sydafrika om lättnader vad gäller sanktioner. År av arbete för en mänskligare och mer hoppingivande utveckling i Sydafrika skulle då snabbt kunna grusas. Nu gäller det att gå in och på olika sätt stödja Namibia i landets utsatta och känsliga skede. Vi får tillfälle att återkomma till detta när vi längre fram i vår skall debattera det svenska biståndet. Fru talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till hemställan i betänkande nr 18.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmarks inlägg har lett till att jag kan stryka ungefär hälften av mitt anförande och på så sätt inte i onödan ta kammarens tid i anspråk. Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Det innebär också att Karl-Göran Biörsmarks syn på Sveriges och de internationella samfundens roll efter frigörelseprocessen i Namibia är helt identisk med övriga ledamöters i utskottet. Vi har naturligtvis ett ansvar även efter den 21 mars. Fru talman! Namibias väg mot frihet och oberoende har varit lång och krokig. Den har varit kantad av besvikelser. Men till slut måste Sydafrika vika under trycket av internationella sanktioner och under trycket av FN:s oförtrutna ansträngningar och upprepade fördömanden. Jag hade liksom Karl Göran Biörsmark och några andra kolleger i denna kammare möjlighet att som observatör följa befrielseprocessen på ort och ställe under fjolåret. När vi åkte till Namibia första gången var oron påtaglig för att befrielseprocessen skulle skadas, ja kanske helt omintetgöras av våld och krigshandlingar. Men de farhågorna kom lyckligtvis på skam. I första hand är det det namibiska folkets egen förtjänst. Men också FN:s insatser bidrog i hög grad till att Namibia nu kan utropa sin frihet och sitt oberoende. FN-styrkan UNCTAD, som leddes av finländaren Martti Ahtisaari, våra svenska FN-poliser, våra valexperter, liksom vår personal på SIDA-kontoret i Windhoek, alla bidrog de på sitt sätt till den fredliga och demokratiska upplösningen på Namibias långa lidandes historia. Fru talman! Det är värt att nämna detta en sådan här dag. Det är de många människornas och de många nationernas insatser och intresse för Namibias sak som har lett till detta lyckliga slut. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Först vill jag i likhet med övriga talare understryka den glädjande utvecklingen som är bakgrunden till detta betänkande, nämligen att sanktionerna mot Namibia upphävs, och den viktiga roll som FN har spelat i detta sammanhang. Man önskar att FN kunde få spela en liknande roll i t.ex. Kampucheakonflikten. Sedan vill jag kort kommentera det särskilda yttrande, för det är ju vad det är, som av oss moderater fogats till detta betänkande. Karl-Göran Biörsmark fann det i sitt inlägg märkligt att vi i detta särskilda yttrande säger att det är viktigt att omvärlden stimulerar en utveckling mot demokrati i Sydafrika och inte stärker de krafter som vill behålla apartheid. Vi säger också: ”När det gäller de fortsatta sanktionerna mot Sydafrika finns det därför anledning att överväga dessa mot bakgrund av de betydelsefulla steg som under den senaste tiden har tagits i riktning mot förhandlingar och nationell försoning och ”- jag understryker det -” den betydande risk som också finns för ett bakslag i reformprocessen. Vi anser att en analys bör göras av förutsättningarna för en förändrad inriktning av svensk Sydafrikapolitik.” Detta finner Karl-Göran Biörsmark märkligt. Men faktum är att de nordiska utrikesministrarna inte finner en sådan här attityd så märklig, så något stöd har vi i moderata samlingspartiet ändå. Jag har framför mig ett pressmeddelande från Sveriges utrikesdepartement där man, vilket jag tycker är intressant, bland mycket annat talar om behovet av fortsatta påtryckningar, man talar om en fortsatt kraftfull reformprocess i Sydafrika. Men man säger också, och det är det jag noterar med intresse, att: den senaste utvecklingen i Sydafrika nödvändiggör emellertid en genomgång av det nordiska handlingsprogrammet mot apartheid. Det är Nordens utrikesministrar som säger detta. Det som glädjer oss i moderata samlingspartiet särskilt är att man faktiskt också tar upp visumplikten och säger att det är tid att utvidga möjligheterna för mänskliga kontakter som bidrar till att främja dialogen och demokratiseringsprocessen i Sydafrika. Om det är något inslag i svensk Sydafrikapolitik som vi har haft svårt att förstå i moderata samlingspartiet, är det att det skall vara fel att sydafrikaner kommer till Sverige, möter vad vi tycker om apartheid och lär känna hur ett demokratiskt samhälle kan byggas upp.
Fru talman! Det var inte alls den första meningen som lästes upp av Margaretha af Ugglas — Det är viktigt att omvärlden stimulerar en utveckling mot demokrati i Sydafrika och inte stärker de krafter som vill behålla apartheid. — som jag tyckte var märklig och inte heller det övriga citatet. Det var just det moderaterna kräver, nämligen ett övervägande av sanktionerna mot Sydafrika. Jag måste säga att jag tycker att detta är illa tajmat. Vi lyssnade i går till Nelson Mandela här i riksdagen, och vi kunde också se intervjuer i TV där han klart och tydligt gav signalen att det är fel tidpunkt att lätta på trycket mot Sydafrika. Det kommer inte sådana signaler från de ledande i Sydafrika nu, från de Klerk och kompani, att världen skall lätta på trycket mot Sydaf rika. Vi hade inte varit i den situation som vi är i dag när det gäller Namibia heller, om vi inte hade haft ett sådant tryck och sådana sanktioner mot Sydafrika och mot Namibia. Att i dagens läge, när det börjar svida i skinnet så att säga, när Sydafrika börjar känna av sanktionerna ge signalen att det nu är dags att ompröva dem menar jag är märkligt och illa tajmat.
Fru talman! Det vi säger är fortfarande att en analys bör göras av förutsättningarna för en förändrad inriktning av svensk Sydafrikapolitik. Även om Karl-Göran Biörsmark tycker att detta är fel, är det alldeles uppenbart att de nordiska utrikesministrarna har beslutat sig för att göra en genomgång av det nordiska handlingsprogrammet mot apartheid. Vi har alldeles uppenbarligen i viss mån blivit bönhörda på ett nordiskt plan.

Fru talman! Jag tänkte inte förlänga denna långa utrikesdebatt speciellt mycket. Jag ville bara för miljöpartiet de grönas del uttala vårt stöd till det namibiska folket och den frigörelsekamp de har utkämpat. Vi är mycket glada för att de nu äntligen står inför sin frigörelse. Vi hoppas och tror att detta skall bli något positivt och bra för landet. Vi stöder till fullo det betänkande som utskottet har avgivit. Hela den process som pågår känns mycket glädjande. Vi hoppas att vi så småningom också skall kunna glädjas åt att apartheid i Sydafrika avskaffas. Vi kan dock inte tro att det nu är rätt tidpunkt att vidta de åtgärder som moderaterna här har föreslagit. Vi tycker att vi ganska kraftigt måste markera gentemot Sydafrika även fortsättningsvis — det är lång väg kvar tills den svarta befolkningen har en frihet värd namnet.
Fru talman! Några tankar måste väl moderaterna ändå ha när de formulerar sig på det här sättet! Man säger t.ex.: ”När det gäller de fortsatta sanktionerna mot Sydafrika finns det därför anledning att överväga dessa.” Så heter det i yttrandet. Och vidare: ”Vi anser att en analys bör göras av förutsättningarna för en förändrad inriktning av svensk Sydafrikapolitik.” Det måste, åtminstone enligt vad jag kan förstå — på den punkten har jag inte blivit motsagd — peka mot en lättnad av sanktionerna. Några tankar kring detta måste moderaterna ändå ha! Det menar jag är att ge fel signaler. De signalerna är fel tajmade, och det är märkligt att de kommer just i ett skede när tumskruvarna har dragits åt och man i Sydafrika känner av sanktionerna.

Fru talman! Vi menar precis det vi har skrivit. Vi vill ha en analys, en beredskap. Och vi menar det mycket konkret, eftersom vi inte har föreslagit några åtgärder här. Jag tycker att just det som nu nämns i de nordiska utrikesministrarnas uttalande från Åbo, nämligen viseringsfrågorna, är just så dant som man bör titta närmare på. Jag har aldrig förstått att det främjar Prot. 1989/90:85 demokrati och förståelse mellan folken att förbjuda människor att komma 14 mars 1990 till Sverige och möta vår syn på och vårt avståndstagande från apartheid. Jag tycker det är en viktig och bra fråga, där man kan börja. Upphävande: av
Fru talman! Jag tror inte att Margaretha af Ugglas och jag kommer att bli överens på den här punkten i dag. Jag skulle ändå bara vilja fråga Margaretha af Ugglas om det är enbart det som åsyftas när man säger att man vill se en förändrad inriktning av svensk Sydafrikapolitik. Margaretha af Ugglas har nämnt ett exempel. Är det det enda som man i så fall skall titta närmare på?
Fru talman! Vi pekar ju på att det här är en process, Karl-Göran Biörsmark. Apartheid är ju inte avskaffat i Sydafrika. Det odemokratiska systemet finns kvar. Vissa betydelsefulla steg har tagits — det är därför vi har besök av Nelson Mandela. Vår förhoppning är att denna process skall fortsätta. Om den fortsätter i positiv och rätt riktning måste vi och övriga världssamfundet understödja möjligheterna för de samtal som måste äga rum. Jag menar att vi måste ha en beredskap för en politik som understöder demokratiseringsprocessen. Jag kan inte förutspå framtiden — jag önskar att jag kunde det och att jag kunde se att den kommer att innebära att apartheid avskaffas; det är min förhoppning att det kommer att ske.
Fru talman! Slutligen skulle jag bara vilja säga att Nelson Mandela aldrig hade haft tillfälle att stå i det svenska parlamentet och tala om vi inte hade haft tryck på Sydafrika genom sanktioner. Den signal han gav — jag är övertygad om att det är den rätta — var att vi inte skall släppa på sanktionerna förrän övriga som sitter i fängelse av politiska skäl i Sydafrika har kommit ut från fängelserna som fria män. Till dess skall sanktionerna pågå!

Fru talman! Antag att det allmänna begår fel eller handlar oriktigt och därigenom tillfogar en enskild person ekonomisk skada som kan vara mer eller mindre kännbar. Vem skall slutligt stå för skadan — den som oförskyllt drabbats eller det allmänna, dvs.vi alla medborgare solidariskt? Här som i andra sammanhang beror svaret på hur avvägningen utfaller mellan det allmännas, eller kollektivets, intresse å ena sidan, och den enskilde individens å andra sidan. Utfallet är betecknande och avslöjande för skillnaden i rättsuppfattning mellan oss borgerliga och de socialistiska partierna. Medan vi borgerliga har den enskildes rättsställning till utgångspunkt, står de socialistiska partierna främst på kollektivets, allmänintressets sida. Vid ett juridiskt seminarium i Rättsfondens regi, som nyligen konkretiserats i skriften Domstolarna och rättsutvecklingen, var ett överläggningsämne Det kollektiva intressets övervikt. Dagens ordning gynnar kollektivet på den enskildes bekostnad i orimligt stor utsträckning. Det är lätt att åskådliggöra detta med exempel som är rent stötande. Det allmänna slipper med andra ord att göra rätt för sig eller sålunda att kompensera den uppkomna skadan i motsvarande mån. På denna centrala punkt föreligger det, glädjande nog, en fullständig borgerlig samsyn. Vi borgerliga i lagutskottet har också tålmodigt under en lång följd av år genom motioner och anföranden i kammaren och med hänvisningar till olika timade händelser med pedantisk noggrannhet slagits för att öka den enskildes rättsskydd. Våra ansträngningar och våra omsorger om den enskilde har emellertid varit förgäves. Socialdemokraterna har konsekvent sagt nej till varje förbättring av den enskildes ställning. De har funnit förhållandena tillfredsställande. År efter år har våra förslag sålunda röstats ned i kammaren. Till sist fann socialdemokraterna läget emellertid så besvärande att de gjorde betydande eftergifter åt oss borgerliga. De närmare omständighe terna beskrev jag i mitt närmast föregående anförande i kammaren i december förra året. Eftergifterna bestod dels i en propositon om avskaffande av de s.k. begränsningsreglerna i 3 kap. 3-5 §§ skadeståndslagen — de reglerna var uppställda i skadeståndsbegränsande syfte — dels också i tillsättande av en stor parlamentarisk utredning med syfte att överse gällande, invecklade rättssystem. Så långt är allt gott och väl. Gutta cavat lapidem ... — droppen urholkar stenen, inte genom sin tyngd utan genom att falla ofta. Utredningen har för övrigt glädjande nog redan hållit sitt första sammanträde. Direktiven till utredningen är emellertid alltför snäva och hindrar därmed den förutsättningslösa och allsidiga prövning som vi pläderat för. Detta är djupt beklagligt. I reservationen till betänkandet utvecklar vi våra ståndpunkter närmare. Fru talman! Med hänsyn till det anförda och till anföranden av mina borgerliga bröder Bengt Harding Olson och Martin Olsson yrkar jag bifall till reservationen, bakom vilken även miljöpartiet står.

Fru talman! Den parlamentariska följetongen om det allmännas skadeståndsansvar vid felaktig myndighetsutövning fortsätter här och nu med ett nytt kapitel. Den positiva utgångspunkten är numera att det finns en samstämmig uppfattning om att ställningen för myndighetsoffren — jag tycker det är en god beteckning för de människor som har drabbats av felaktig myndighetsutövning — måste förbättras. På det sätt som Allan Ekström här har beskrivit skapades så småningom enighet i lagutskottet och i riksdagen om att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att göra en översyn av gällande rätt på skadeståndsområdet. Emellertid kvarstår en allvarlig brist. Det kommer nämligen att dröja innan den nya lagen kan träda i kraft — jag räknar med att det blir tidigast den 1 januari 1994. Detta är en alldeles för lång väntetid när det gäller att få en bättre lag om skadestånd. Vem som helst förstår ju att risken är uppenbar att under den här väntetiden nya offer kommer att drabbas, både personligen och ekonomiskt. Det är uppenbarligen en oacceptabel situation i ett rättssamhälle. Det finns en enkel lösning som kan avhjälpa detta problem. Man kan införa en s.k. säkerhetsventil. Det innebär att om den skadeståndslidandes behov med hänsyn till dennes ekonomiska villkor och övriga omständigheter är särskilt angeläget, skall staten kunna betala ut skadestånd. Denna säkerhetsventil skulle alltså eliminera risken att vi i vårt samhälle får nya skadeståndsrättsliga justitiemord av samma modell som i fallet med bilhandlaren i Vimmerby, Halvar Alvgard. Denna säkerhetsventil är avsedd att vara ett provisorium i avvaktan på en lagändring, som förhoppningsvis kommer. För den här idén med en säkerhetsventil finns ett allt kraftigare politiskt stöd. Vi har i denna omgång, som vi nu diskuterar, en partimotion från folkpartiet, en trepartimotion undertecknad av företrädare för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet, samt en fyrpartireservation, undertecknad av företrädare för nämnda partier plus miljöpartiet. I alla dessa sammanhang lyser både socialdemokraterna och vpk med sin frånvaro, och det är beklagligt. Jag har här vid tidigare tillfällen försökt åstadkomma en ändrad inställning, i varje fall hos vpk. Hoppet är ju det sista som skall vika från människan, och jag hoppas fortfarande på en ändrad inställning från både vpk och den socialdemokratiska sidan, så att vi kan få en skadeståndsrättslig säkerhetsventil. Det skulle vara till fördel för brottsoffren, och det skulle vara värdigt ett rättssamhälle. Fru talman! Det här betänkandet innehåller också andra punkter, utöver detta med säkerhetsventilen. De har berörts av Allan Ekström, och jag hänvisar till vad han har sagt. Martin Olsson kommer nu att fullfölja dessa synpunkter, och jag instämmer i hans resonemang. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! För centern är det en naturlig utgångspunkt att den som drabbas av skador eller förluster skall ha samma rätt till ersättning när den skadevållande är samhället som när enskild näringsverksamhet eller motsvarande är vållande och skadeståndsskyldig. Eftersom möjligheterna att få skadestånd av samhället både när det gäller myndighetsutövning och när det gäller affärsmässig verksamhet är begränsade enligt speciella regler, har vi från centerns sida under en följd av år krävt att frågan om det allmännas skadeståndsansvar skulle utredas i syfte att stärka den enskildes rätt och möjligheter att få ersättning. De tre icke-socialistiska partierna har ju drivit den här frågan tillsammans, såsom föregående talare har framhållit. Under många år avvisade den socialistiska majoriteten dessa utredningskrav. Men sedan drygt ett år har regeringen och riksdagsmajoriteten gett upp en del av motståndet. En departementspromemoria lämnades för snart ett år sedan, och vissa förslag i denna ledde till en proposition i höstas. Dessutom har det nyligen tillsatts en utredning som skall gå vidare med detta arbete. Mot den bakgrunden frågar sig kanske en del varför vi även nu har en reservation gällande utredningen. Men det beror på att vi anser att utredningens direktiv inte är tillräckligt omfattande. De båda tidigare talarna har ju berört några av dessa frågor, och vi har gjort en viss uppdelning för att bespara kammaren viss debattid. Jag skall därför inskränka mig till att ta upp ett område som tyvärr inte behandlas av utredningen, nämligen det allmännas skadeståndsskyldighet i affärsmässig verksamhet. Det gäller närmast postverket, televerket och SJ. För dem gäller särskilda friskrivningsregler, som medför att det kan vara svårare för en enskild att få skadestånd från dessa verksamheter än från övrig, alltså privat, näringsverksamhet. Första gången jag tog upp frågor inom detta område i riksdagen var när jag för flera år sedan väckte en motion med krav på att postverket skulle ta större ansvar — alltså utge större ersättning — för försenade, förkomna eller förstörda försändelser. Senare har motionen byggts ut till att gälla även de andra nämnda affärsdrivande verken samt rätten till skadestånd vid felaktig myndighetsutövning. Inte så sällan redovisas fall, där en enskild som drabbas av förlust på grund av dessa statliga verksamheter haft mycket svårt att få rimlig ersättning. Det visar alltså att det är mycket motiverat att driva de här kraven. Majoriteten i riksdagen har avvisat kravet på utredning av skadeståndet vid statlig affärsmässig verksamhet. Motiveringen var tidigare att ett stärkande av den enskildes ställning skulle medföra högre porton och avgifter samt dyrare tågbiljetter. Jag har aldrig kunnat förstå det argumentet. All förstärkning av konsumentskyddet kostar något, men det har ju inte hindrat att vi infört en rad lagar som skall skydda konsumenternas ställning och därigenom ge den svagare parten i avtalsförhållanden möjlighet att hävda sina rättigheter. Just nu har vi från regeringen fått förslag om en ny konsumentköplag som skall ge konsumenterna ett förstärkt skydd, men inte kommer väl majoriteten att avslå det med hänvisning till de prishöjningar som de nya reglerna eventuellt kan medföra? Under fjolåret retirerade socialdemokraterna här i riksdagen och regeringen något. Det har nämligen tillsatts en särskild utredningsman, som skall se över postverkets och televerkets reglering av sina rättsförhållanden med enskilda. Nu hänvisar majoriteten i sin avslagsmotivering till denna utredningsman i stället för att hänvisa till risken för kostnadshöjningar. Det är en anpassning av argumenten till den reträtt som majoriteten tvingats göra, men det innebär ändå avslag på vårt egentliga utredningskrav. Den bästa och riktigaste lösningen vore, som vi framhåller i reservationen, att den utredning som skall se över det allmännas skadeståndsansvar även finge till uppgift att se över skadeståndsansvaret vid statens affärsdrivande verksamhet. Problemen med de affärsdrivande verkens skadeståndsansvar är enligt vår mening av sådan betydelse och har ett sådant samband med statens skadeståndsansvar i övrigt att en fullständig och från alla synpunkter tillfredsställande kartläggning och översyn bör göras av den nu tillsatta parlamentariska utredningen. Därigenom skulle dessa frågor kunna få en bred och samlad belysning. Utan tilläggsdirektiv kan den nämnda utredningen inte ta upp dessa frågor. Ett av kraven i vår reservation är därför att riksdagen skall begära att regeringen utfärdar tilläggsdirektiv för utredningen gällande den affärsmässiga verksamhetens skadeståndsskyldighet. Fru talman! Det är enligt centern en viktig rättsgrundsats att alla skall behandlas lika inför lagen. Men då måste även reglerna om den enskildes rätt till skadestånd vara lika för statlig affärsmässig verksamhet och för enskild näringsverksamhet. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservationen.
Jag får anmäla att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Fru talman! Frågan om det allmännas skadeståndsansvar är en gammal bekant i riksdagen. Det här är fjärde gången bara under mina ett och ett halvt år i lagutskottet som frågan är uppe till behandling. med” myndighetsutövning och den s.k. säkerhetsventilen, är välbekant vid det här laget, liksom diskussionen om de affärsdrivande verkens ansvar. I direktiven till den kommitté som regeringen har tillsatt för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar, saknas, som vi har hört i tidigare anföranden, bl.a. uppdraget att utreda möjligheten att slopa culparegeln och att utreda de affärsdrivande verkens ansvar. Utskottsmajoriteten verkar trots allt inte helt ovillig att få även detta utrett, eftersom det sägs i betänkandet att ”utredningen bör vara oförhindrad att ta upp sådana frågor och lägga fram de förslag som utredningen finner påkallade”. Jag hoppas därför att borgarna Allan Ekström, Bengt Harding Olson och Martin Olsson samt socialdemokraterna Lena Boström och Stig Gustafsson, alla ledamöter både i kommittén och i lagutskottet, tillsammans kommer att se till att vi får en fullständig utredning. De kan kanske också få den särskilda utredaren som ser på televerket och posten som en extra resurs. Jag skall även framföra den här förhoppningen till miljöpartiets representant i utredningen, Gunilla Oresten. Jag hoppas att det inte längre skall finnas anledning till motioner och reservationer i detta ämne, när det är dags för nästa allmänna motionstid. Kanske har det då också kommit en proposition med förslag, som liknar den säkerhetsventil som reservationen innehåller. Jag yrkar med detta bifall till reservationen.

Fru talman! Vi skall här ta ställning till fem motioner om det allmännas skadeståndsansvar. Jag skall inte här redogöra för gällande rätt. När det gäller den saken hänvisar jag till betänkandet och till tidigare riksdagsdebatter. Jag skall försöka bli mycket kortfattad. Låt mig bara inledningsvis slå fast följande. Med anledning av riksdagens beställning våren 1989 har regeringen nu tillkallat en kommitté med uppgift att göra en översyn av reglerna om det allmännas skadeståndsansvar. Kommittén har enligt sina direktiv till huvuduppgift att göra en förutsättningslös och allsidig analys, jag vill särskilt understryka detta, i vilken utsträckning det allmänna bör svara för skador som uppkommer för enskilda i samband med myndighetsutövning. Kommittén skall bl.a. undersöka om det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen för fel eller försummelse vid myndighetsutövning bör vidgas, så att det inte krävs ett lika nära samband med myndighetsutövning som för närvarande. Vidare skall kommittén också undersöka om det på vissa särskilda rättsområden bör införas ett strikt skadeståndsansvar för det allmänna i samband med myndighetsutövning. En annan uppgift för kommittén är att undersöka om det allmänna även skall betala ideellt skadestånd till enskilda på grund av skador som har uppkommit i samband med myndighetsutövning. I direktiven anförs att det utöver de här särskilt angivna uppgifterna finns åtskilliga andra frågor om det allmännas skadeståndsansvar som behöver prövas och att utredningen därför bör vara oförhindrad att ta upp sådana frågor och lägga fram de förslag som utredningen finner påkallade. Jag har varit relativt grundlig i min redogörelse för huvuddragen i direktiven, detta mot bakgrund av vad som nyss har anförts från talarstolen. Från talarstolen har det ju hävdats att utredningen har fått alltför snäva direktiv. Det har också sagts att det borde ha framgått klart av direktiven att utredningsarbetet även skall omfatta frågan om införande av ett strikt ansvar för det allmänna, oberoende av vållande. I två motioner har det också framhållits att utredningen, som kommer att ta en viss tid i anspråk, bör lägga fram ett särskilt förslag om en skadeståndsrättslig säkerhetsventil. I talarstolen har det t.o.m. hävdats att riksdagen i dag borde besluta om en sådan. Låt mig bara konstatera att direktiven är så utformade att de inte hindrar kommittén att ta upp också de synpunkter som har framförts i motionerna, om kommittén så önskar. Därför behövs det inte något förnyat tillkännagivande om utredningsarbetets bedrivande. När det gäller frågan om statens skadeståndsansvar vid affärmässig verksamhet, som Martin Olsson uppehöll sig vid, har jag den inställningen att en förbättring av enskildas möjligheter att få ersättning för sina skador bör åstadkommas inom ramen för de nuvarande ansvarighetsreglerna. I det sammanhanget kan det nämnas att regeringen har tillkallat en särskild utredning, vilket Martin Olsson mycket riktigt påpekade, med uppdrag att se över formerna för postverkets och televerkets reglering av sina rättsförhållanden med enskilda. Därmed borde väl i det avseendet all rättfärdighet vara uppfylld. Fru talman! Jag skulle naturligtvis kunna gå in och polemisera mot Allan Ekströms och Bengt Harding Olsons historieskrivning beträffande skadeståndsrättsutredningens tillkomst, men jag anser att vi i stället kan använda tiden till att blicka framåt. Utredningen är nu tillsatt. Den har börjat sitt arbete, och därför tycker jag att den här följetongen, som Bengt Harding Olson talade om, nu skulle kunna avslutas här i riksdagen. Det blev nu också happy end i följetongen — den efterlängtade utredningen tillsattes. Sammanfattningsvis, fru talman: Det saknas anledning för riksdagen att nu, sedan knappt tre månader förflutit från det att frågorna senast behandlades och när utredningen just har startat sitt arbete, ompröva sitt tidigare ställningstagande. Jag yrkar följaktligen bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag tolkar Stig Gustafsson så, att kommittén har rätt att pröva även de frågor som upptas i den gemensamma reservationen. Detta är självfallet mycket glädjande och mycket tillfredsställande från den enskildes synpunkt, men det hindrar ju inte på något sätt att detta kan få sin formella bekräftelse genom bifall till reservationen.
Fru talman! Det är intressant att höra Stig Gustafsson redovisa sin syn på denna skadeståndsrättsliga fråga. Jag menar att vi inte skall fördjupa oss i historien kring hur läget var när utredningen tillsattes. Det skulle naturligtvis vara trevligt för oss att göra det, men jag tror att vi för socialdemokraternas del kan dra en glömskans slöja över detta. Mera betänklig är Stig Gustafssons syn på vad som är målet när det gäller skadeståndsansvar vid felaktig myndighetsutövning. Stig Gustafsson säger att vi nu kan avsluta följetongen, att målet nu är nått eftersom utredningen har startat. Men det kan ju inte vara rimligt att slutmålet är att vi nu har startat en utredning. Det viktiga är väl att vi kan ändra reglerna på ett sådant sätt att dessa myndighetsoffer får åtminstone ekonomisk ersättning för vad stat, kommun och landsting har ställt till med. Om man har den inställningen att målet nu är nått, är man naturligtvis inte intresserad av vad som händer med dem som kommer att drabbas av myndigheters utövning under den tid utredningen pågår. Det handlar faktiskt om en tidsperiod av fyra år, och vi har i bästa fall nått målet den 1 januari 1994. Jag är, Stig Gustafsson, fullt medveten om att denna utredning även självmant kan ta upp frågan om en skadeståndsrättslig säkerhetsventil. Jag tänker också framföra det förslaget på kommitténs nästa sammanträde. Vad som är intressant är hur Stig Gustafsson kommer att agera i det läget. Kommer jag då att mötas av samma negativa syn på myndighetsoffer som den jag möter nu? Eller kan Stig Gustafsson kanske t.o.m. lova stöd, i varje fall inom utredningen, för en snabb och effektiv undersökning av möjligheten att få fram denna skadeståndsrättsliga säkerhetsventil?
Fru talman! I mitt anförande berörde jag en viss del av vad vi tar upp i reservationen, nämligen frågan om statens skadeståndsansvar när det gäller affärsmässig verksamhet. Jag skall med anledning av Stig Gustafssons anförande säga ytterligare några ord om detta. Vi har i riksdagen under många år tagit upp dessa frågor, och det har ständigt funnits ett motstånd. Jag refererade i mitt anförande till att man angav kostnadsaspekten som anledning till de tidigare avslagen. Nu har det äntligen tillsatts en utredningsman. Det är en viss framgång, men den är inte en följd av regeringens och socialdemokraternas åtgärder, utan det är tack vare årligen återkommande krav från de tre icke-socialistiska partierna som detta har tvingats fram. Vad socialdemokraterna har gjort är att försena en lösning med flera år. Vi hävdar att den parlamentariska utredningen även borde ha fått till uppgift att se över skadeståndsansvaret i statens affärsmässiga verksamhet. Nu hänvisas det till den speciella utredningsman som har tillsatts, men att tillsätta en utredningsman är inte detsamma som att låta en parlamentarisk, brett förankrad utredning se över hela området vad gäller statens skadeståndsansvar, både i fråga om myndighetsutövning och affärsmässig verksamhet. Även om direktiven är förutsättningslösa så diskuterade vi vid det första och hittills enda sammanträdet vad som kunde ligga inom ramen för dessa direktiv och vad som inte låg inom direktivens ram. Det var uppenbart att frågan om skadeståndsansvaret för den affärsmässiga verksamheten ligger utanför direktiven. Det måste alltså till tilläggsdirektiv för att utredningen skall kunna ta upp dessa frågor, och vi vill också att riksdagen skall uttala sig för sådana tilläggsdirektiv genom att stödja reservationen. Detta är en viktig konsumenträttslig fråga. Den som drabbas av förluster och skador skall ha möjlighet att få fullgod ersättning även om det är staten som har vållat skadorna. Det är en jämställdhetsfråga, för det är viktigt att de svaga kan hävda sina intressen. Detta är anledningen till att vi i många år här i riksdagen har bedrivit ett arbete för att få till stånd en bättre tingens ordning i dessa frågor.
Fru talman! Bengt Harding Olson tar upp en diskussion om huruvida målet är nått. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om vad målet är, var det är beläget, osv. Men vad är det som Bengt Harding Olson har krävt? Jo, en utredning. Den har tillsatts. Utredningen har fått vissa direktiv, och vi är också överens om att dessa är utmärkta. Bengt Harding Olson gör det litet för enkelt för sig när han argumenterar för ett snabbt införande av en säkerhetsventil. Som en ansvarig politiker bör han ställa sig vissa frågor. I vilken utsträckning skall medborgarna kollektivt, via skattsedeln, betala för enskildas förluster? Vilka ekonomiska konsekvenser får ett vidgat skadeståndsansvar? Vilka personella förstärkningar behövs? Leder ett vidgat skadeståndsansvar till krav på ökad juristmedverkan i förvaltningen, till att verksamheten ”juristifieras”? Varje de lege ferenda-fråga innehåller ju politiska bedömningar i denna mening. Til syvende og sidst är detta frågor som måste belysas i den utredning som nu arbetar innan vi fattar något beslut. Jag tror inte att någon är betjänt av snabba och ogenomtänkta beslut.
Fru talman! Detta är viktiga frågor i ett rättssamhälle. Det är viktiga frågor för medborgarna i allmänhet och särskilt för de medborgare som drabbas av en felaktig myndighetsutövning. Jag tror, i varje fall hoppas jag, att vi är överens om att förbättra dessa regler, även om det på Stig Gustafsson låter som att det är litet tveksamt om socialdemokraterna verkligen vill förbättra situationen för myndighetsoffer. Med en positiv tolkning utgår jag från att detta är fallet. För mig är det då obegripligt att säga att reglerna är dåliga, att de måste förbättras men att vi skall vänta till 1994. Under tiden kommer människor att drabbas av denna felaktiga myndighetsutövning. Skall vi sitta passivt och titta på och rulla tummarna? Skall vi använda oss av det ordspråk som jag använde vid förra riksdagsdebatten i ärendet: att låta kon dö medan gräset växer? Eller skall vi i stället engagera oss för de myndighetsoffer som drabbas och åtminstone ge dem en ersättning enligt den säkerhetsventil som jag har talat om? Denna säkerhetsventil är alltså inte någon juridisk innovation, någon specialtillverkning av undertecknad. Den är lånad från en annan lag i lagboken, nämligen från brottsskadelagen, vilken har samma syfte. Låt mig avslutningsvis till Stig Gustafsson säga följande. Ansvariga politiker är tydligen det som efterlyses här, och sådana efterlyser även jag. En ansvarig politiker kommer i den skadeståndsrättsliga utredningen att svara ja till att snabbt utreda och genomföra förslaget om en skadeståndsrättslig säkerhetsventil. Det skulle, Stig Gustafsson, vara en viktig insats också för rättssamhället.
Fru talman! Jag tycker inte alls att Bengt Harding Olson skall sitta och rulla tummarna. Jag tycker att han skall bli mycket aktiv i den utredning som har tillsatts och som han tillhör.
Fru talman! På den punkten lovar jag att inte göra Stig Gustafsson besviken.